Fru talman! En del övertid är fullt skälig, annan är det inte, enligt min mening. Den nya övertidslagens bestämmelser innebar inte att riksdagen avsåg att långsiktigt öka övertidsuttaget i förhållande till vad som förekom tidigare. Man ville ha ett enklare, mera hanterligt system. Bankmannaförbundet har, som jag nämnde tidigare, gjort en enkät. Man har gått ut till 30 banker — ett urval som förbundet anser vara representativt på bankområdet. Men det är i och för sig inte någon vetenskaplig undersökning. Av resultatet framgår att övertidsoch mertidsuttaget under första halvåret 1984 är stort. Om trenden håller året ut, vilket den tycks göra enligt de bedömningar som man gör nu, så blir överresp. mertiden 35 9o större 1984 än 1983. Enligt de beräkningar som Bankmannaförbundet har gjort motsvarar det 1 400 nya jobb. Jag tror att varken Bankmannaförbundet eller någon annan menar att om man förbjöd den här övertiden skulle det komma 1 400 nya jobb. Men det framgår av undersökningen att det faktiskt också ibland förekommer övertid som egentligen inte borde förekomma, som helt enkelt beror på dålig personalplanering. Och jag hoppas att vi kan vara överens om att den nuvarande lagen inte skall utnyttjas för att skapa sådana förhållanden — och att vi på marginalen också kan få nyanställningar om vi skärper på detta område.

Fru talman! Min grunduppfattning, arbetsmarknadsministern, är att den gällande lagstiftningen i stort sett är bra, för den ger utrymme för parterna på arbetsmarknaden att både centralt och lokalt faktiskt kunna träffa avtal om hur övertiden skall tas ut och läggas ut. Jag har mycket stort förtroende för de fackliga organisationernas möjligheter att bedöma vad som är rimligt och inte rimligt och vad som behövs för att just det företag där de arbetar skall gå så bra som möjligt. Det är ju detta som alla värnar om — sin arbetsplats och sitt företag — för att man skall vara trygg i sitt jobb. Det ligger mycket nära till hands att fråga om arbetsmarknadsministern tror att det är möjligt att i lag genomföra en så detaljerad reglering att man faktiskt i varje enskilt fall kan avgöra vilket övertidsuttag som är rimligt och vilket som inte är rimligt. Övertidsuttag uppstår ju — i alla fall i en marknadsekonomi i privata företag — när företag får order. De kan ju ramla in litet hur som helst — det beror på hur duktig man är. Får man inte ta ut den övertid som behövs, enligt överenskommelse med personalen, för att bli duktig, då blir det inga order. Så försök er inte på någon detaljreglering på arbetsmarknaden! Det här kan vi lämna till parterna. Jag tror att de klarar detta alldeles utmärkt.
Fru talman! Jag tror inte heller på en detaljreglering. Men det finns ju faktiskt på många håll en oro för att den nya lagen inte utnyttjas på det sätt som riksdagen har avsett — och som parterna avsåg när de träffade överenskommelse på detta område. Friheten för parterna att träffa avtal, som jag är mycket angelägen om, måste användas på ett sådant sätt att vi också är säkra på att man kan följa de regler om skydd för arbetare i olika avseenden som vi har velat ställa upp här i riksdagen. Om de närmare redovisningarna från de olika organisationerna ute på arbetsmarknaden och en ytterligare statistik visar att vi genom den nya arbetstidslagens bestämmelser fått ett utnyttjande som bryter den tidigare tendensen —som jag tycker är bra — till minskad övertid, då anser jag att det är dags att vi diskuterar hur vi skall göra i stället. Men där är vi inte än. Vad vi håller på med nu i arbetsmarknadsdepartementet är att skaffa oss bättre underlag, bättre kunskap, och få del av parternas synpunkter på den här frågan.
Fru talman! Det finns viss risk att det här blir tjatigt, men det är faktiskt så att en industrisektor i tillväxt ständigt kommer att uppleva flaskhalsar och ständigt stå i den situationen att man måste ta ut extra arbetstid för att kunna ta maximalt antal order, vara maximalt effektiv och ge maximal trygghet till sina anställda. Detta går naturligtvis i vågor. Tror man långsiktigt på expansion kommer man att anställa. Vi har inte nått dit än, arbetsmarknadsministern, och det är ett av regeringens bekymmer när det gäller sysselsättningsutvecklingen. Jag vill ge det rådet att innan ni funderar över att i riksdagen uttala sådana här saker ha litet is i magen och vänta. För om industrin ser framför sig en stabil expansion kommer nyanställningar. Om industrin inte upplever expansion kommer inga nyanställningar, och ni kommer inte att åstadkomma ett enda jobb vare sig genom att stå här i talarstolen och tala om regleringar eller genom att faktiskt genomföra dessa. Då kommer detta att bekräfta för industrin att ni inte har förtroende för det sätt på vilket man inom industrin hanterar situationen.
Fru talman! Vad som har hänt under de två år då socialdemokraterna har haft regeringsmakten är att vi vänt den nedåtgående tendens som rådde i industrin. Under de borgerliga åren förlorade vi närmare 150 000 jobb inom industrin. Under de två år som vi nu suttit i regeringen har vi vänt utvecklingen. Sysselsättningen ökar nu inom industrin. Det är naturligtvis glädjande. Vad Bengt Wittbom än ger för goda råd visar det sig faktiskt att det behövdes en socialdemokratisk regering för att åstadkomma en positiv anda i svensk industri.

Fru talman! Jag förstod att det här skulle komma, så jag tog med mig det officiellaste av all officiell statistik i Sverige på detta område, nämligen SCB:s indikatorer över vad som händer i näringslivet. Jag läser upp de siffror som är framtagna för den senaste jämförbara perioden, mellan 1982 och 1984. Det gäller tredje kvartalet 1982 jämfört med tredje kvartalet 1984. Vi kan konstatera att antalet sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden, i riktiga jobb, var 4 206 000 i tredje kvartalet 1982 och 4 200 000 tredje kvartalet 1984. Er politik så långt har lett, arbetsmarknadsministern, till minus 6 000 riktiga jobb, i och för sig några fler i industrin men många färre på andra områden. Det är så att säga den nål som sticker hål i den sysselsättningsmyt som ni byggt upp. Ni har inte åstadkommit ett enda extra riktigt jobb med er politik. Detta är fakta.
Fru talman! Verkstadsberedningen kommer i dag med en konjunkturbedömning. Där meddelas att de 25 000 jobb som branschen förlorade mellan 1979 och 1983 bör kunna återtas 1984-1985.
Fru talman! Veckans Affärers rundfråga till 200 företag talar om att man nu är mycket bekymrad över att vi står inför samma situation som 1980, nämligen en nedgång i industriproduktionen under de närmaste tolv månaderna med 3 å 4 96, vilket omräknat i sysselsättningseffekt skulle innebära en större nedgång än den ökning vi haft under det senaste året, och detta i högkonjunktur. Så detta vittnar om något annat. Det finns många siffror, och det är klart att man behöver siffror för att visa att man lyckats. SCB kan knappast anklagas för att vara tendentiös. Men vi skall inte ta upp denna fråga nu när vi talar om övertid. Resultatet hittills, Anna-Greta Leijon, är minus 6 000 riktiga jobb och 66 000 konstlade jobb som gjort människorna bidragsberoende, dvs. AMS arbeten. Det är SCB:s fakta. Så länge arbetsmarknadsministern inte kan motbevisa dessa föredrar jag att tro på SCB.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig i vilken omfattning det s.k. oljeersättningsstödet utnyttjats för att utveckla och marknadsföra pelletsanläggningar och om regeringen är beredd att göra särskilda insatser för att garantera produktion och avsättning beträffande Mora Pellets.

De anläggningar som har prioriterats när stöd lämnas är sådana som utnyttjar inhemska bränslen. Det totala stödet för perioden uppgår till 1 650 milj.kr. Därutöver kan stöd erhållas genom 1983 eller 1984 års investeringsprogram. Resultatet av de nämnda åtgärderna har varit mycket goda. På mycket kort tid har användningen av inhemska bränslen ökat från en låg nivå till att i dag svara för en icke obetydlig del av värmeförsörjningen. Uppemot ett hundratal större pannor, eldade med inhemska bränslen, är i drift eller förväntas tas i drift inom den närmaste tiden. F.n. används totalt 53 TWh inhemska bränslen, motsvarande 5 miljoner ton olja, i det svenska energisystemet. Mora Pellets AB erhöll i maj 1981 ett lån på 10 milj.kr. från oljeersättningsfonden, varav företaget lyfte 8 milj.kr. hösten 1983. I december 1983 eftergav statens energiverk 8 milj.kr. av lånet med motiveringen att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för verksamheten förutsågs utebli. I december 1983 ansökte vidare Mora Pelletsfabrik om ett nytt lån hos statens energiverk om 18 milj.kr. Energiverket avslog ansökan med motiveringen att projektet visade för dålig lönsamhet. Mot bakgrund härav är regeringen inte beredd att göra några ytterligare insatser för att garantera produktion och avsättning beträffande Mora Pelletsfabrik.

Fru talman! På 1970-talet planerades ett femtiotal pelletsanläggningar. Nu har vi fem i drift. Därav är Mora Pellets en. Orsaken till denna nedgång har vi kunnat se dels i utvecklingens problem, dels i att samhället inte har tagit ett övergripande grepp över området. Man har inte haft någon samordnad planering för att ta vara på den inhemska utvecklingen. Jag skulle också vilja nämna en tredje orsak, nämligen ellinjen, om man får kalla den så. Kommuner och andra som har sysslat med planeringen har under lång tid varit mer intresserade av annat och blockerat utvecklingen. Moras satsning på pellets skedde i den anda som angavs i bl.a. kärnkraftsdebatten. Man hade intentionerna att satsa på inhemska bränslen. Man gjorde det. Man var blåögd. Man gjorde många lokala misstag. Man var valhänt. I dag har detta kostat moraborna, från den äldste till den yngste, 5 000 kr. var, om man slår ut kostnaderna på alla. Just nu försäljs Mora Pellets till ett Johnsonföretag. Det sker alltså en privatisering. Man kan ju fundera över varför denna privatisering sker — är anläggningen oerhört olönsam eller inte? Hur står detta i förhållande till den energipolitik som linje 2 stod för, nämligen att forskning och utveckling rörande förnybara energikällor skulle forceras under samhällets ledning? För det första har detta inte gjorts — det tror jag energiministern måste erkänna. För det andra måste Mora Pellets innebära ett fruktansvärt nederlag, eftersom här sker en privatisering. Det anses alltså finnas en marknad så att man kan fortsätta. Beträffande de frågor som jag ställde, tycker jag det är väldigt positivt att man satsar på inhemska alternativ och att man använder oljeersättningsfonden. Men den fråga jag ställde om hur mycket som har satsats på pelletsanläggningar får jag inget svar på. Den andra frågan gällde om regeringen inte längre vill satsa på Mora Pellets. Jag är litet förvånad över att en socialdemokratisk energiminister i dagens läge helt kan strunta i Mora Pellets och låta ett privat företag ta hand om den fortsatta verksamheten. Varthän skall vi gå? Vilka är riktlinjerna för framtiden? Hur skall vi ha det med tillverkningen av pellets framöver? Det måste vara ganska oroande att ett privat företag kan ta hand om pelletstillverkningen i Mora. Frågorna är alltså: Vad skall vi göra i framtiden? Vad skall vi satsa på? Regeringen borde naturligtvis ha ingripit i ett tidigare skede och sett till att utvecklingen i Mora Pellets hade gått rätt väg. Genom att ett Johnsonföretag nu tar hand om verksamheten följer man en dålig väg.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg blandar ihop en hel del saker, och jag skulle vilja hyfsa debatten. Det energiutvecklingsprogram och energiforskningsprogram som vi — i stort sett i politisk enighet — lanserade under 1970-talet var till sin karaktär mycket vidsträckt och inte särskilt målinriktat. Det viktigaste var emellertid att få i gång verksamheter. Det gällde faktiskt också för många enskilda initiativ som togs. I dag är vi i en situation när vi på ett helt annat och mer målmedvetet sätt kan satsa på det vi ser ger god ekonomi. Av barnsjukdomarna kan vi lära oss att vi måste utveckla hela system, från energiutvinningen — i detta fall skogsbränsle som används till energiändamål — till förbränningen i enskilda anläggningar. Vi har fått många lärdomar på den vägen. Det är inget fel på regeringens beslutsamhet när det gäller satsningar - inte heller på satsningarnas omfattning. Men det har gjorts en hel del misstag ute på fältet. Det vore dåligt av oss att inte lära av dem. Denna regering satsar mer än någon annan regering har gjort, både i pengar och när det gäller målmedvetenhet. Och för första gången har vi ett utvecklingsprogram som sträcker sig ända från grundforskning till praktisk introduktion. Det är alldeles riktigt att det är inhemska bränslen som prioriteras. Men det är också rätt att det inte är pelletsanläggningar i första hand, utan anläggningar där det används inhemska bränslen i mindre förädlad form. Anledningen är helt enkelt att det i dag ger den bästa ekonomin. Jag anser att det är en riktig utveckling, men vi fortsätter också att satsa på pellets och på användningen av pellets. Däremot betalar vi inte för illa skötta anläggningar därför att den som har varit ansvarig — vem det än är — inte har planerat för verksamheten på rätt sätt.
Fru talman! Det var inte särskilt mycket till hyfsning. Vad jag frågade efter var riktlinjer för framtiden. Jag håller naturligtvis med Birgitta Dahl om att det är ett oerhört dilemma när någon, i en viss anda, har försökt bygga upp en anläggning i den tron att samhället skulle stödja verksamheten men staten sedan inte gör det. Man hade dåliga kunskaper i Mora, och nu står man där. Men vad ger det för lärdom för framtiden, energiministern? Hur blir det när vi nu har ett Johnsonföretag inne på marknaden? Vad kommer det företaget att göra? Hur stämmer denna utveckling med linje 2:s uttalanden? Det är denna lilla problematik som jag vill ställa Birgitta Dahl inför. Det kan ju vara ett exempel för framtiden, energiministern, att ett Johnsonföretag — privata intressen — kommer in i bilden när utvecklandet, enligt linje 2, skulle ske i samhällets regi. Min poäng är att det blir på detta sätt, om inte regeringen griper in. Naturligtvis kan ansvaret vältras över på centerpolitiker i Mora, men helhetsgreppet framöver måste väl ändå den socialdemokratiska regeringen kunna ta. Vad händer med pelletstillverkningen i morgon? Användningen av pellets är i dag inte så lönsam som användningen av mindre förädlade bränslen, säger energiministern. Men frågan är vad som händer framöver. Jag tycker att energiministern har ett kortsiktigt perspektiv. Jag anser att energiministern inte alls hyfsade debatten, tvärtom. Jag menar att regeringen sitter på två stolar. I en grannkommun till Mora initieras — av Birgitta Dahls partivänner — en debatt om en elsatsning. Jag undrar hur kommunernas energiplanering framöver kommer att se ut när man försöker sitta på två stolar samtidigt. I den ena kommunen skall man satsa på el och i nästa på inhemska bränslen. Det går inte i längden att hoppa så.
Fru talman! Så länge det fanns hopp om att Mora Pellets skulle kunna utvecklas på ett positivt sätt fick företaget ett mycket generöst stöd. Men då det stod klart att projektet inte var sunt gick inte staten med på att hålla det under armarna med konstlade medel. Vi tycker att de som var ansvariga skulle ta sitt ansvar. Detta projekt skall jämföras med de hundratal andra projekt med inhemska bränslen som är välskötta och lyckade och som har fått stöd med mycket betydande belopp från regeringen. Sedan vi som företrädde linje 2 i energiomröstningen fick hand om energipolitiken har det äntligen blivit fart på framgångsrika företag och framgångsrika utvecklingslinjer när det gäller utnyttjande av inhemska bränslen. Det bästa exemplet är att det nu finns ett hundratal anläggningar på detta område som ett resultat av vårt arbete under två år.
Fru talman! Jag är mycket tillfredsställd över varje framsteg som görs — det skall jag erkänna. Kritiken handlar om hur hela energipolitiken är sammansatt. Jag nämnde nyss att man sitter på olika stolar i olika kommuner när det gäller planeringen. Skilda intentioner uttalas ju här. Jag nämnde att man i grannkommunen till Mora är helt fascinerad av denna elkraftsoch vattenkraftsutbyggnad. Det är partikamrater till Birgitta Dahl som det handlar om där. Jag tycker att energiministern skall fundera på en sak. Ett Johnsonföretag köper nu fabriken, och företaget betalar i och för sig inte någon billig slant. Man säger att man skall utveckla verksamheten. Endera är det lönsamt för detta företag att ta över verksamheten, och då överlastas förlusterna på kommunen och skattebetalarna, eller också gör företaget någon form av manipulation som kan hänföras till det skattetekniska området. I så fall tycker jag att energiministern skall studera detta.
Fru talman! Jag kan försäkra att vi mycket noggrant följer vad som händer i Mora. Riksdagen antog i går regeringens proposition om utvecklad kommunal energiplanering. Syftet med den är att man i kommunerna skall ha effektiva instrument för att där planera för en sådan utveckling av vårt energisystem som svarar mot de långsiktiga målen för svensk energipolitik såsom de har fastställts efter folkomröstningen. Det innebär — vilket är en grundläggande tanke ilagen — att man skall utnyttja de lokala resurserna på bästa sätt och att man skall få rätt fördelning i användningen av t.ex. el, som är ett utomordentligt bra energislag, och inhemska bränslen, som vi främjar av alla krafter.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att utvecklingen kan gå regeringen ur händerna på det sättet att det kan komma in privata intressen. Se då till att linje 2:s klausul om att samhällsintresset skall vara med och styra också är med i bilden i framtiden. Man skall stävja den nuvarande tendensen att privata intressen tränger sig in både vad det gäller el och vad det gäller de inhemska bränslena.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilken uppfattning den svenska regeringen har om vissa förhållanden i Etiopien. Han har hänvisat till uppgifter enligt vilka den etiopiska regeringen avsiktligt förhindrar hjälpinsatserna till vissa områden och använder den internationella hjälpen som ett led i det pågående inbördeskriget i framför allt provinserna Tigré och Eritrea. Katastrofen i Etiopien, där drygt 7 miljoner människor svälter, har hårdast drabbat de norra provinserna Wollo, Tigré och Eritrea. Inbördeskriget har försvårat försörjningssituationen för människorna i dessa provinser. Enligt Internationella Röda korskommittén som koncentrerar sitt hjälparbete till dessa konfliktdrabbade provinser är det mycket svårt att undsätta svältande människor i avlägsna byar bortom större hjälpcentra. Detta har bidragit till att SIDA också lämnat stöd till enskilda organisationer som från Sudan sänder livsmedel till Tigré och Eritrea. Det bör dock framhållas att samstämmiga uppgifter från ett flertal bedömare pekar på att distributionen av förnödenheter i Etiopien är jämfört med många andra länder i liknande situation tämligen effektiv. Enligt den information regeringen kontinuerligt erhåller från vår ambassad och vårt biståndskontor i Addis Abeba, FN och frivilligorganisationerna har den etiopiska regeringen inte funnit det möjligt att samarbeta med motståndsrörelserna i Eritrea och Tigré för att underlätta hjälparbetet. Enligt samma information tyder ingenting på att den etiopiska regeringen avsiktligt skulle förhindra hjälpinsatser till svältande människor i dessa provinser.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. För drygt ett och ett halvt år sedan ställde jag en liknande fråga till utrikesministern i samband med att de första larmrapporterna om en svältkatastrof började droppa in. Jag vet att också UD fick skrivelser om dessa förhållanden vid den tidpunkten. Det gläder mig att den uppfattning som utrikesministern redovisar i dag väl sammanfaller med vad utrikesministern sade till mig i frågedebatten den 12 april 1983. Jag vill gärna citera ur utrikesministerns svar den gången: ”Den svenska regeringen följer kontinuerligt situationen i Etiopien. Långvarig torka har försatt stora delar av Etiopien i ett svårt försörjningsläge. Livsmedelsbristen är särskilt stor i provinserna Wollo, Gondar, Tigré och Eritrea. Stora befolkningsgrupper har drabbats. F.n. lider närmare två miljoner människor av hungersnöd. Enligt våra erfarenheter tar Etiopien väl hand om erhållet bistånd. Det hindrar inte att det i ett så fattigt land finns stora svårigheter att nå ut till alla hjälpbehövande.” Detta sammanfaller som sagt väl med utrikesministerns svar i dag. Orsaken till att jag ställt min fråga är att jag är av den uppfattningen att det pågår en kampanj både internationellt och här hemma i Sverige som går ut på att man försöker misstänkliggöra den etiopiska regeringens förmåga och framför allt vilja att nå ut till svältoffren. Det är ju, som vi alla känner till, en mycket stor katastrof. Det har också sagts att man från den etiopiska regeringens sida inte i tid har uppmärksammat denna katastrof. Det faktum att vi för ett och ett halvt eller snart två år sedan visste om förhållandena, att den etiopiska regeringen då gick ut och bad om hjälp och varnade för den här situationen, motsäger dessa påståenden. Jag tycker att det var ett mycket bra svar som jag fick av utrikesministern. Jag vill ställa en kompletterande fråga. Utrikesministern talar om enskilda organisationer som lämnar stöd från Sudan. Avser utrikesministern därmed den organisation som kallas War on Want och som på ett ganska egendomligt sätt har försökt ta hand om distributionen och mot den etiopiska regeringens vilja försökt påverka hjälpsändningar, speciellt i de norra delarna av landet?
Fru talman! Det råder en allvarlig och väpnad konflikt mellan å ena sidan den etiopiska regeringen och dess trupper och å andra sidan olika befrielserörelser. Den etiopiska regeringen har inte kontroll över alla delar av landet. Nöden är stor också i de delarna, och vi försöker att få fram livsmedel till de människor som befinner sig i dessa områden. Därmed kan vi alltså inte gå genom den etiopiska regeringen i första hand utan får välja andra vägar. Det blir således svenska organisationer som får bedriva samarbete med andra organisationer. Men i viss mån sänder de också själva ut människor på farofyllda uppdrag, vilka kommer att vara vår kanal i detta sammanhang. Den organisation som Oswald Söderqvist nämnde har vi — såvitt jag vet — inget samarbete med.
Fru talman! Min uppfattning skiljer sig inte från utrikesministerns när det gäller dennes analys av läget i Etiopien. Vi vet att där pågår, och har pågått i många år, ett krig och att det därför naturligtvis är svårt att nå ut med hjälp till människorna i området. Jag tycker att utrikesministerns besked här var ett bra besked, nämligen att Sverige inte samarbetar med organisationen War on Want. Från den organisationens sida har man uppträtt på ett sätt som verkligen kan ifrågasättas i internationella sammanhang. Jag hoppas att man från svensk sida inte heller i fortsättningen kommer att ha något samarbete med den organisationen. vara vid intervjuer med utrikesministern
Fru talman! Jan-Erik Wikström har ställt följande två frågor till mig: Vad var skälet till att journalisten vid TV-Aktuellts invandrarredaktion Tonchi Percan inte fick deltaga i intervjun med utrikesministern och avser statsrådet att vid senare tillfälle ge Percan en sådan möjlighet? Tänker utrikesministern vidtaga några åtgärder för att motverka det intryck som man kan få utomlands, att den svenska regeringen har blivit beredd att falla undan för utländska påtryckningar i liknande sammanhang? Ulla Tillander har ställt följande fråga till mig: Har statsrådets vägran att ta emot journalisten från Aktuellts invandrarredaktion berott på att den svenska regeringen har tagit otillbörlig hänsyn till de önskemål som tidigare uttryckts från det lands sida som utrikesministern nyss besökt? Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Inför mitt officiella besök i Jugoslavien bad TV-Aktuellts invandrarredaktion om en intervju. Jag sade att intervjun borde göras efter mitt besök i Jugoslavien, vilket accepterades. Intervjun skulle utföras av en journalist vid TV-Aktuellts invandrarredaktion vid namn Vladimir Savic, vilken också infann sig på avtalad tid på utrikesdepartementet och genomförde intervjun med mig. Savic fick svar på alla sina frågor och nämnde varken före eller under intervjun att invandrarredaktionen hade anledning till något missnöje. Då emellertid ett par av hans frågor hade en egendomlig utformning frågade jag honom efter intervjun vad som åsyftats med dessa frågor. Först nu fick jag höra att ytterligare en medarbetare från TV-Aktuellt hade önskat närvara vid intervjun. Vid intervjutillfället framhölls att det var angeläget att intervjun gjordes på den utsatta dagen för att kunna sändas vid nästkommande invandrarprogram på serbokroatiska. Intervjun har emellertid inte sänts, enligt uppgift därför att man inom invandrarredaktionen blivit irriterad över att inte ytterligare en journalist, förutom Savic, fått närvara vid intervjutillfället. Låt mig slutligen framhålla att jag varken när jag gav intervjun eller vid något annat tillfälle har utsatts för påverkan att vägra journalister tillträde.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, vilket kom föredömligt snabbt. Jag framställde nämligen min fråga i måndags. Uppseendeväckande information har givits i dagspressen, i radio och TV om att en svensk journalist vägrats delta i en intervju med utrikesministern. Journalisten avvisades, enligt samstämmiga uppgifter, i porten till utrikesdepartementet. Man hänvisade till att hans närvaro skulle vara ”alltför känslig”. Senare har UD:s presschef, Lars Lönnback, gjort avbön. I en tidning säger han följande: ”Vi fattade ett felaktigt beslut. Vi borde ha arbetat för att journalisten Percan fått vara med vid intervjun med utrikesminister Lennart Bodström.” Som svar på min fråga hade jag väntat mig att utrikesministern rakt och enkelt skulle erkänna att ett misstag begåtts och att han skulle beklaga detta och lova att ett sådant misstag inte skulle upprepas. Svaret från utrikesministern rymmer egentligen inte något svar på de frågor som har ställts. Jag skulle därför vilja fråga utrikesministern — och jag gör det med utgångspunkt i att ett misstag kan hända i de bästa familjer: Var det ett misstag att Tonchi Percan avvisades av UD:s tjänstemän? Kommer han — om han nu eller framdeles begär det — att få göra en intervju med utrikesministern?

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Till en början vill jag notera att utrikesministern inte försvarar den händelse då den svenske journalisten från TV-Aktuellts invandrarredaktion plötsligt blev avvisad av tjänstemän vid UD:s pressbyrå, men utrikesministern tar inte heller avstånd från det som skedde. Det har framkommit i pressen tidigare — och det styrks också av vad Lennart Bodström säger i sitt svar — att han själv var ovetande om det inträffade. Jag vill med anledning av svaret knyta några reflexioner till det som hänt. För det första vill jag ta fasta på den kraftiga reaktionen från journalistkretsar mot det som skedde. Den var spontan och uppriktig och ett uttryck för vrede och bestörtning. Man reagerade på det enda riktiga sättet när man i ett land som Sverige, med betryggande demokratiska rättigheter, plötsligt stöter på fasoner som diametralt strider mot dessa rättigheter och som absolut inte hör hemma här. Den andra reflexion som det finns anledning att göra gäller det förhållandet att ett sådant intermezzo trots allt äger rum. De ansvariga på UD:s presstjänst säger att de har handlat reflexmässigt. Men ”reflexmässigt” kan ju inte betyda annat än vanemässigt, utan eftertanke, tanklöst. När man på UD:s presstjänst handlar reflexmässigt i en situation då det gäller att fatta snabba beslut är det märkligt att man fattar ett beslut i en riktning som strider mot grundläggande demokratiska rättigheter. Det är det motsatta beslutet som borde ha varit det reflexmässiga. Det finns ett annat motiv som jag också vill peka på. Situationen var så känslig, har det sagts — ordet ”känslig” är nästan ett nyckelord. Jag frågar: Känslig för vem? Jo för en utländsk ambassad som haft panna att ställa krav på svensk TV beträffande vem som skulle anställas och inte anställas. Situationen var känslig, fick journalisten höra — det skulle vara för känsligt om utrikesministern syntes sida vid sida med en person som är persona non grata i sitt hemland och kunde förväntas ställa en del kritiska frågor om förhållandena i detta land. Det är nog bra med finkänslighet, men den borde ha varit riktad åt rätt håll, nämligen mot den journalist som är svensk medborgare och som drastiskt visades bort. Finkänsligheten riktades i stället vara vid intervjuer med utrikesminis vara vid intervjuer med utrikesministern åt ett håll där klarspråk vore på sin plats. Jag tror att utrikesministern bör ge sin presstjänst litet råg i ryggen, så att man inte förfaller till den finkänslighetens servilitet som lätt kan bli vanemässig. Därför vill jag sluta med att fråga om utrikesministern tänker vidta några åtgärder, så att detta blir en engångsföreteelse.

Fru talman! När saken fått så stora proportioner och efter att ha tänkt ytterligare på detta, har UD:s presstjänst förklarat att man beklagar att Percan inte fick närvara när Savic gjorde den intervju som var avtalad. Därmed borde saken vara utagerad. Det är saligt att förlåta, brukar det sägas. Om det förhåller sig så borde väl indignationen nu kunna lägga sig hos den eller dem som känt sig kränkta. Jag tycker det är att gå till överdrift att därutöver begära att jag, som till alla delar har fullgjort vad som krävts av mig, skulle ge mig ut på någon extra botgörarvandring. Jag har ansträngt mig att trots ett pressat program ge invandrarredaktionen tid för en intervju, så att programmet kunde sändas i ett förestående invandrarprogram. Jag har infunnit mig på utsatt tid. Jag har tagit emot den journalist som beställt tiden. Jag har utan varje undantag besvarat alla hans frågor. Programmet har ännu inte sänts. Sedan ställer man här frågan om jag skall ta emot vederbörande för en ny intervju. Skulle det inte ligga närmare till hands att ifrågasätta om inte den intervju borde sändas som faktiskt har spelats in?
Fru talman! Jag tycker att utrikesministern väljer en svår väg i sitt försvar. Jag sade att ett misstag kan hända i de bästa familjer. Jag har varit med om att som ansvarigt statsråd få erkänna misstag som i realiteten har begåtts av medarbetare. Men det kan vara nödvändigt att göra på detta sätt, så att inte någon oklarhet kvarstår. Det som gjorde mig bekymrad var att utrikesministern nu närmast framstod som kränkt därför att journalisterna hade reagerat. Men det är väl naturligt att företrädare för journalisterna reagerar, när en representant för kåren blir bemött på det sätt som skedde vid UD. Jag tycker alltså att det naturligaste för utrikesministern hade varit att säga: Ett misstag har skett. Jag som ansvarig för utrikesdepartementet beklagar detta — misstaget skall inte upprepas. Skall det vara så svårt att göra detta? Sedan kan man ibland känna sig kränkt på både det ena och det andra sättet genom journalisternas framfart. Men det är inte detta som är det avgörande, utan det avgörande är: Kan vi räkna med att ett liknande bemötande inte kommer att ske i framtiden från UD:s sida?
Fru talman! Att det här fallet väckte speciell uppmärksamhet berodde ju på att det är samme journalist som vid upprepade tillfällen tidigare har varit utsatt för påtryckningar från samma utländska makt. Jag tror att det finns de som upplever att detta närmar sig personförföljelse, och sådant får man helt enkelt inte stillatigande låta passera. Man borde sätta en ära i att högt och otvetydigt avvisa sådana försök en gång för alla. Det är visserligen viktigt med goda och vänskapliga förbindelser, men det får inte finnas minsta misstanke om att man har dem till priset av eftergifter från vår sida på vitala punkter.
Fru talman! Jag har inte påstått att jag har blivit kränkt. Möjligen kan man säga att de har blivit kränkta som inte fick se det program som det var så nödvändigt att spela in. Vad beträffar fortsättningen, så har jag väl gjort klart att alla journalister kommer att behandlas lika. Den som har bestämt tid för en intervju kommer att få denna intervju. I övrigt hänvisas man till de presskonferenser som hålls. Vi har 150 utländska journalister i Stockholm. Vi har ett stort antal tillresande utländska journalister. Vi har ett stort antal svenska journalister som arbetar med utrikespolitik. De är alla likställda. De legitimeras inte av utrikesdepartementet, även om en del har önskat att vi skulle utställa något slags legitimationskort. Har de sin tidnings, sin redaktions förtroende, så har de också tillträde på lika villkor.
Fru talman! Jag förmodar att det här var det närmaste som utrikesministern kunde komma ett erkännande av att ett misstag har skett. Det är märkligt att det svåraste svenska ord som vi känner är ordet förlåt. Det är litet grand av det som skulle behövas: Ett misstag har skett. Vi beklagar detta. Vi ber om ursäkt. Det tycker jag faktiskt hade varit på sin plats.
Fru talman! Jag vill än en gång uttrycka den förhoppningen, att utrikesministern verkligen ser till att det vidtas åtgärder, så att en sådan här händelse vid UD:s presstjänst blir en engångsföreteelse.

Fru talman! Jag vill anmäla att Per Westerbergs interpellation nr 1984/ 85:70 om verksamheten vid Zenith Shipping AB på grund av arbetsbelastning kommer att besvaras först den 11 januari 1985.

Fru talman! Jörn Svensson har med hänvisning till det aktuella läget för Uddevallavarvet frågat industriministern om denne vill medverka till att statliga företag inte medvetet förlägger stora beställningar utomlands, när motsvarande kapacitet och kompetens finns vid andra, likaledes statliga, företag i Sverige. Frågan har överlämnats till mig. Statliga företag måste för att uppnå tillfredsställande lönsamhet köpa in varor och tjänster till bästa möjliga villkor. Jag anser därutöver att statliga företag vid sina inköp bör undersöka om andra statliga företag med lämplig kapacitet och kompetens kan leverera de önskade varorna eller tjänsterna till konkurrenskraftiga villkor. Jag utgår från att så sker. Inköp av statliga myndigheter och affärsverk regleras av upphandlingsförordningen.

Fru talman! Jag tackar för svaret, men det är av kända skäl inte stor mening att ha någon mer omfattande debatt om den här saken på grund av inträffade händelser sedan frågan ställdes. När jag senast tog upp Uddevallasituationen och ställde frågan till industriministern blev jag hänvisad till arbetsmarknadsministern. Jag beklagar litet grand att jag då inte var tillräckligt vaken för den signalen, eftersom jag då naturligtvis borde ha förstått att det fram i december skulle ha fattats sådana beslut om Uddevallavarvets öde att denna fråga helt och hållet var en fråga för arbetsmarknadsministern och inte för industriministern. Emellertid finns det kvar en liten principfråga som det kunde vara intressant att en aning utveckla. Det är den fråga som gäller konkurrensen beträffande prissättningen mellan företag, företrädesvis varv, i olika nationer. Om mina uppgifter är riktiga hade Uddevallavarvet offererat ett pris på 260 miljoner till statens järnvägar, medan det norska rederiet hade offererat 180 miljoner. Det är alltså 80 miljoners skillnad. Det skulle vara intressant att höra om biträdande industriministern menar att denna stora skillnad i det offererade beloppet mellan två länder som måste ha en likartad kostnadsstruktur verkligen kan spegla någon konkurrens på lika villkor eller någon verklig skillnad i kostnader. Måste inte här på den norska sidan föreligga sådana ting som kraftigt snedvrider konkurrensen? Hur tänker man i regeringskretsarna inför sådana exempel?
Fru talman! Den fråga som Jörn Svensson ställer senast kan jag till viss del verifiera. Sverige har haft ett mycket uttalat intresse av att olika varvsnationer skall uppträda likartat på marknaden. Det här arbetet har framför allt rört sig inom OECD:s ram. Men lika fullt känner vi att olika länder är mycket innovationsrika på det här området, och i det här fallet har det just fått dessa konsekvenser. Jag tror inget land i längden har någon nytta av dessa olikheter i uppträdandet. Jag bara konstaterar att detta är vad som har inträffat i det här fallet.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig följande: 2. Om regeringen inte avser att ingripa för att avhjälpa den akuta krisen vid Uddevallavarvet och varvet således riskerar en nedläggning, vilka åtgärder avser regeringen att i så fall vidta för att klara sysselsättningssituationen i Uddevallaregionen? Riksdagen fastställde den 1 juni 1983 varvspolitiken till utgången av år 1986. Produktionsstödet för varven, de s.k. avskrivningslånen, förlängdes i syfte att om möjligt bevara fartygsproduktion på en sänkt kapacitetsnivå vid de två nybyggnadsvarven inom Svenska Varv, Uddevallavarvet och Kockums. Enligt beslutet skall dock Svenska Varv anpassa produktionskapaciteten ytterligare till marknadsförutsättningarna om så erfordras. Uddevallavarvets och Svenska Varvs styrelser har den 11 december i år beslutat förbereda nedläggning av Uddevallavarvet och inleda MBL-förhandlingar om detta. Skälet är främst att marknaden för bulkoch tankfartyg ytterligare har försämrats sedan 1983 års riksdagsbeslut. Vad avser Elving Anderssons andra fråga har statsrådet Anna-Greta Leijon i sitt svar till Siri Häggmark nyss lämnat en redovisning av de åtgärder regeringen ämnar vidta för att möta de sysselsättningsproblem som kan uppstå i Uddevallaregionen.

Fru talman! Jag vill tacka Roine Carlsson för svaret på min interpellation och inledningsvis konstatera, att situationen nu är helt annorlunda jämfört med hur den var då jag skrev min interpellation, genom att regeringen via styrelsen för Svenska Varv nu har beslutat att lägga ned Uddevallavarvet. Beslutet har emottagits med stor bestörtning i Uddevalla och i hela mellersta och norra Bohuslän. Bestörtningen är särskilt stor beroende på att socialdemokraterna i valrörelsen 1982 framställde sig som garanter för sysselsättningen, och socialdemokraterna hävdade lokalt i Uddevalla att de aldrig skulle kunna medverka till att några jobb försvann vid Uddevallavarvet. Varvspolitiken har ju varit uppe till behandling åtskilliga gånger under årens lopp i riksdag och regering, och tydligen har nu socialdemokraterna bytt uppfattning. De har ju också tidigare, under de icke-socialistiska regeringarnas tid, drivit en mycket opportunistisk varvspolitik.

Omställningar som resulterar i en omfattande arbetslöshet kan inte accepteras från samhällsekonomiska, sociala eller mänskliga utgångspunkter.” Vad är det som har inträffat sedan 1979 som gör att vad man sade då inte gäller i dag? Med de här citaten som bakgrund är det för mig oförståeligt att regeringen nu har fattat det mycket drastiska beslutet att under en väldigt kort tidsperiod avveckla Uddevallavarvet. När varvsfrågorna senast var uppe till behandling i riksdagen under våren 1983 gjorde vi från centerpartiets sida den bedömningen att det i framtiden inte skulle finnas utrymme för två stora nybyggnadsvarv i Sverige. Vi föreslog därför att riksdagen skulle besluta att omstrukturera Kockums varv för annan verksamhet, framför allt inriktad på tung verkstadsindustri, och att Uddevallavarvet skulle behållas intakt för nyproduktion av fartyg. Att vi den gången valde den lösningen berodde på att det fanns större möjligheter att klara en omstrukturering av Kockums än det fanns i Uddevalla, bl.a. beroende på varvsanläggningen som sådan men också beroende på att den regionala arbetsmarknaden hade helt andra förutsättningar att klara en sådan omstrukturering i Malmöregionen än i Uddevallaregionen. Det har nu tyvärr visat sig att vi från centerns sida gjorde en korrekt bedömning, nämligen den att det inte finns utrymme för två stora nybyggnadsvarv, men vi har nu i stället hamnat i den situationen att det är Uddevalla som skall avvecklas. Om vi på våren 1983 hade fått gehör för de idéer som vi hade från centerns sida, hade situationen i Uddevalla och i Bohuslän i dag varit en helt annan, och jag är övertygad om att det då inte hade funnits några diskussioner om att lägga ned Uddevallavarvet. Men riksdagens majoritet beslöt 1983 alltså att inriktningen av varvspolitiken skulle vara att vi skulle ha kvar två nybyggnadsvarv i Sverige. Det är alltså dessa intentioner som nu inte har följts upp av regeringen. Man har i stället, utan att frågan har behandlats i riksdagen, beslutat avveckla varvet i Uddevalla. Det finns i det här sammanhanget också anledning att peka på att det, av de drygt 20 miljarder kronor som staten totalt har satsat på varvsnäringen, endast är en mycket liten del som har kommit Uddevallavarvet till godo. Totalt sett kan man inte hävda att verksamheten vid Uddevallavarvet under åren har varit tärande från samhällsekonomisk synpunkt. Jag menar för min del att det hade funnits all anledning att låta Uddevallavarvet fortleva för att, i den uppgång som vi vet måste komma förr eller senare i den internationella varvskonjunkturen, kunna vara med som en av världens mest effektiva och moderna anläggningar för fartygsproduktion. När det gäller min andra fråga, som berör regeringens åtgärder för att klara sysselsättningssituationen vid en varvsnedläggelse, hänvisar statsrådet i sitt svar till det svar som Anna-Greta Leijon tidigare här i dag har lämnat till Siri Häggmark. Tyvärr måste jag konstatera att detta svar innehåller lika litet av konkreta förslag som de pressmeddelanden som tidigare har kommit från industrioch arbetsmarknadsdepartementen. När man talar om sysselsättningssituationen i regionen handlar det inte enbart om de ca 2 400 personer som är direkt anställda vid varvet. Anställda i ungefär ett femtiotal mindre företag, som är underleverantörer till varvet, berörs också. Dessutom finns det andra företag i Uddevalla som har varslat om uppsägning eller beslutat om nedläggning. Totalt torde det röra sig om 5 000-6 000 personer, som inom en ganska nära framtid hotas av arbetslöshet. Det handlar om långt mer än hälften av alla industrisysselsatta i regionen. Det krävs nu statliga insatser av aldrig tidigare skådat slag för att mildra effekterna av denna kris. I regeringens proposition angående varvspolitiken 1983 beräknade statsrådet Roine Carlsson de samhällsekonomiska kostnaderna för en avveckling av Uddevallavarvet till ungefär 2 000 milj.kr. Jag utgår nu ifrån att man från regeringens sida är beredd att ställa upp med statliga pengar i den storleksordningen. Men som vi alla vet räcker det många gånger inte med enbart pengar för att kunna skapa nya jobb. Jag är av den uppfattningen att den ettåriga respittid som Uddevallavarvet har fått är alldeles för kort. Det finns inga praktiska möjligheter att få fram nya jobb i den omfattning som fordras under en så kort tidsperiod som ett år. I olika sammanhang brukar man hänvisa till att det finns en expanderande arbetsmarknad i grannkommunen Trollhättan och menar att där finns en del av lösningen på Uddevallas sysselsättningsproblem. För det första bör det påpekas att för de allra flesta av dem som är berörda av varvsnedläggningen i Uddevalla är inte de lediga jobb som finns i Trollhättan tillgängliga. Vad man där i första hand söker är ungdomar, helst med specialutbildning. För det andra kan vi från Uddevallas sida inte acceptera att Uddevalla på något vis skall förvandlas till en sovstad, där människor bara bor och måste pendla till andra orter för att få sin utkomst. Därför är det viktigt att här i dag slå fast att alla ansträngningar måste inriktas på att skapa en fungerande arbetsmarknad i Uddevallaregionen som inte bygger på utpendling. Det är tusentals människor i Uddevalla och i mellersta Bohuslän som i dag känner en mycket djup oro inför framtiden. Det är en mycket dyster julklapp som regeringen under den gångna veckan har gett dem. Dagens frågedebatt här i riksdagen har tyvärr inte gett några besked, som kan stilla den oro som dessa människor känner. Jag vill avslutningsvis ställa ett par kompletterande frågor till Roine Carlsson: 1. Hur omfattande statliga insatser är man beredd att sätta in? Är regeringen beredd att ta fram de två miljarder kronor som man tidigare har beräknat att en nedläggning av Uddevallavarvet skulle komma att kosta? 2. Tror Roine Carlsson att det finns möjligheter att skaffa fram nya jobb i den storleksordning som jag här tidigare har beskrivit under den korta tid, ett år, som står till förfogande, innan varvet skall vara avvecklat?

Fru talman! Jag hade hoppats att diskussionen om Uddevallaproblematiken här i dag skulle präglas av funderingar och idéer om hur man tillsammans över alla gränser skall försöka medverka till att lösa de problem som egentligen är oerhörda. Jag hörde på Dagens Eko i dag att om samma situation hade inträffat i Storstockholm, då hade 45 000 människor blivit utan arbete. Elving Andersson antyder tyvärr här i talarstolen — och det är inte första gången utan det har hänt vid åtskilliga tidigare tillfällen — att det finns lokala politiker från Uddevalla, och då menar han naturligtvis mig, som i valrörelser och vid andra tillfällen har ställt ut en mängd löften. Sådana uppfattningar sprider Elving Andersson. Om man upprepar sådant tillräckligt ofta upplever människor det naturligtvis som sanningar. Jag tycker att Elving Andersson, som ändå borde vara en ansvarig politiker, skulle fundera litet på vad det är han säger. Verkligheten är den att i den situation — men det är i och för sig ganska meningslöst att tala om detta i dag — som vi levde i före 1983 års riksdagsbeslut hävdade Uddevallavarvet och de anställda att det inte gick att dra ned på kapaciteten. Varvsnäringen och varvet krävde ett visst antal människor för att man skulle kunna klara situationen. Det är självklart att vi som politiker från Uddevalla då måste hävda denna uppfattning. Sedan uppkom emellertid den situationen att både de fackliga organisationerna och företagsledningen i Svenska Varv kom fram till att det går att dra ned på kapaciteten, om man vidtar vissa åtgärder. Det tyckte vi naturligtvis inte om. Det innebar att arbetsuppgifterna försvann för omkring 400 människor. Elving Andersson påstår att centerpartiet skulle ha alternativ när det gäller varvsfrågan. Människor kan eventuellt få uppfattningen att Elving Anderssons parti skulle ha haft en offensiv varvspolitik, som man talade om förra året. Det är ingalunda så. Centerns varvspolitik kallade jag då för ihoprafsat strunt. När man talade om en omstrukturering av Kockums, då menade man från centerns sida att detta skulle ske efter 1985. Under 1986 skulle Kockums omstruktureras. Till vad? Skulle man konkurrera med Arendals varv om verksamhet? Det fanns över huvud taget ingenting i centerns varvspolitik som hade någon substans. Vad förra årets riksdagsbeslut handlade om kan vi ha olika uppfattningar om. Man kan tycka att varvsnäringen fick för litet pengar. Vi socialdemokrater i Bohuslän hävdade ju att varven kanske borde ha fått mer pengar och att man borde studera varvsnäringens utveckling även efter 1985. Men det är ju så här i livet att man inte kan blunda för verkligheten. Även om vi då inte fick gehör för vår linje, utgjorde i varje fall inte centerns politik något alternativ på detta område. Man kan i detalj studera vad centern egentligen föreslog inför förra årets riksdagsbeslut beträffande avskrivningslån. Centerns talesman i varvsdebatten, Ivar Franzén, sade då att centern biträdde utskottsmajoriteten då det gäller en förlängning av avskrivningslånen men på den lägre nivån, beräknad till 25 kr. per produktionstimme. Det var alltså centerns förslag. Regeringens förslag när det gällde avskrivningslånen var, om jag inte har räknat fel, omkring 57 kr. per produktionstimme. Det är därför litet falskt av Elving Andersson att i den allmänna debatten vilja ge ett intryck av att centern skulle ha något alternativ när det gäller varvsfrågan. Det är ju ingalunda så. Centerpartiet hade framför allt mindre pengar. Herr talman! Eftersom Elving Andersson försöker utmåla sig själv och sitt parti såsom ett parti, som skulle bedriva en offensiv varvspolitik, har jag velat ta dessa minuter i anspråk för att tala om för kammarens ledamöter och naturligtvis också få antecknat till protokollet att det inte är på det sättet. Det är emellertid viktigt att vi tillsammans försöker klara problemen. Det finns ändå en del frågor som människor ställer sig efter att ha läst i pressen. De frågar: Varför kunde inte varvet få fortleva när det fanns order? Uddevallavarvets ledning har ju förklarat att order är på gång och att man borde ha kunnat få litet mer tid. Människorna vill självfallet få reda på sanningen. Det vore bra om statsrådet med utgångspunkt i att det naturligtvis finns expertis på detta område kunde svara på frågan: Hur ser marknaden för fartygsproduktion ut? Finns det någonting som talar för att man skulle kunna vända på situationen och få en ljusning under de närmaste åren? En annan fråga, som jag också skulle vilja ha belyst av statsrådet, handlar om Svenska Varv och inriktningen av dess verksamhet i framtiden. Kommer Svenska Varv att medverka till att försöka skapa alternativ på varvsområdet? Man bör naturligtvis ta till vara den kunskap, de erfarenheter och de duktiga medarbetare som finns på varvet. Regeringen — även vi andra politiker och näringslivet samt över huvud taget alla som kan medverka till att skapa möjligheter till en trygghet för människorna i framtiden — har ett stort ansvar i denna situation. Jag läste ett inlägg av industriminister Thage Peterson i dagens nummer av Aftonbladet. Han säger där: ”Vi lämnar ingen i sticket. Åtgärderna kommer att finnas och vara i gång i samma takt som folk lämnar varvet. Ingen skall behöva gå utan ett alternativ -—-.” Detta är naturligtvis väldigt starka ord. Vi sätter stor tilltro till att man skall kunna åstadkomma denna modell. I den dystra situationen i Uddevalla har regeringen verkligen en chans att visa vad som är regeringens politik när det gäller sysselsättningsfrågorna. Det är helt klart att om regeringen inte uppfyller de förväntningar som människor har på regeringens sysselsättningspolitik, då blir detta inte enbart en fråga för oss i Uddevalla och Bohuslän, utan då blir det en fråga för hela landet. Människorna runt om i landet följer naturligtvis utvecklingen för att se hur det kommer att gå för Uddevalla i framtiden. Därför är jag helt övertygad om att det som regeringen har uttalat är förpliktande. Vi räknar naturligtvis med att man i regeringen arbetar från den utgångspunkten, att man så snabbt som möjligt med olika insatser skall klara problemen för människorna i Uddevallaregionen och i Bohuslän och att man skall försöka finna alla de möjligheter som står till buds. Gör regeringen inte det, så kommer vi socialdemokrater att ligga illa till framöver.

Jag kan förstå frågan, och jag vill undvika att vara polemisk, men jag tror Elving Andersson om så gott att han förstår att mycket har skett sedan 1979 exempelvis på oljemarknaden. Man transporterar nu färre ton olja, man transporterar den kortare sträckor. Jag kan informera Elving Andersson om att ett uttryck för att förhållandena har ändrats är att 500 oljetankfartyg är upplagda på grund av att det inte finns några laster för dem. Hur många gånger har inte Svenska Varvs styrelse diskuterat marknadssituationen? Hur många gånger har man inte frågat sig: När kommer vändpunkten? Man har konstaterat att den lyser med sin frånvaro. Och i diskussionerna 1984 är det ju inte 1978 års situation man har att ta ställning till. Jag tror att Elving Andersson bör besinna detta. Jag vill också ta upp en annan sak. Regeringen har fattat beslut, säger Elving Andersson. Men fakta i det här fallet är att Svenska Varvs styrelse och Uddevallavarvets styrelse, som regeringen har utsett att leda bolaget, har gått igenom situationen, bedömt marknadsutvecklingen och kommit till resultatet att man bör inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av verksamheten. Jag kan förstå Elving Anderssons politiska nit när han säger att det är regeringen som har fattat beslutet, men jag vill upplysa honom om att regeringen har utsett en styrelse för Svenska Varv som har att fatta beslut i sådana här angelägenheter. Men sedan beslut har fattats har regeringen självfallet blivit informerad och därvid satt i gång ett mycket intensivt och omfattande arbete för att förbereda slutpunkten för varvet. Jag tar det faktiskt som ett oerhört stort förtroende från Elving Andersson när han i dag, fredag eftermiddag, efterlyser konkreta och omfattande åtgärdsprogram för Sveriges största industrinedläggelse, som en styrelse fattade beslut om i tisdags eftermiddag. Jag är ledsen att jag på denna punkt inte riktigt kan motsvara Elving Anderssons förtroende och här i dag redovisa konkreta åtgärder som skall vidtas när omställningen skall sätta i gång. Jag vill ändå till Elving Andersson säga att regeringen och regeringskansliets tjänstemän och även ett omfattande kontaktnät inom svenskt näringsliv arbetar med denna fråga, som är så oerhört avgörande för de anställda på Uddevallavarvet. Jag hoppas att vi med denna förklaring om att vi inte kan motsvara det stora förtroende som Elving Andersson har för oss skall kunna få ytterligare några veckor på oss. Jag vill också tillägga att när jag tillträdde arbetet med bl.a. varvsfrågor stod Svenska Varv inför en konkurs och kunde inte fullfölja arbetet med bokslut. Det var det arvegods som jag tog över. Jag tycker dock att vi inte skall förlänga debatten med frågan om orsak och verkan. Regeringens varvsförslag och majoritetens beslut i riksdagen 1983 räddade verksamheten vid Uddevallavarvet. Sedan dess har marknaden blivit ännu sämre. Det har visat sig att Uddevallavarvet inte har möjlighet att ta hem nya order. Till Lennart Nilsson vill jag säga att jag instämmer i väldigt mycket av Lennart Nilssons analys av situationen. Det här är en omfattande och mycket allvarlig fråga. Det är riktigt att det pågick diskussioner om nya order den 11 december när styrelsen beslöt att förbereda en nedläggning av Uddevallavarvet. Om varvet hade lyckats att ta hem dessa order skulle det ha skett till priser som inte skulle ha täckt produktionskostnaderna. Vidare skulle eventuella order ge varvet en kort respittid på några månader innan nya order måste tas. Möjligheten att ta hem nya order till priser som täcker kostnaderna är praktiskt taget obefintlig. Svenska Varvs resurser kommer nu i stor utsträckning att tas i anspråk för att klara avvecklingen av Uddevallavarvet. Vi har även under hand meddelat Svenska Varv att det också skall undersöka möjligheterna att bidra till att förbättra den situation som nu råder i Uddevalla och grannkommunerna.

Herr talman! Jag förstår att Roine Carlsson tycker att det är trist att jag påminner om gamla socialdemokratiska riksdagsmotioner angående varvspolitiken. Det kanske inte är så trevligt att bli påmind om att det man en gång sade inte gäller i dag. De uttalanden som görs i den av mig tidigare refererade socialdemokratiska partimotionen är ju av principiell natur och har inte så mycket att göra med det dåvarande varvskonjunkturläget, utan är som sagt principiella. Där sägst.ex. följande: ”Omställningar som resulterar i en omfattande arbetslöshet kan inte accepteras från samhällsekonomiska, sociala eller mänskliga utgångspunkter.” Det här måste väl, statsrådet Carlsson, vara principiella uttalanden. Jag undrar vad det är som gjort att man i dag företräder en annan princip än vad man gjorde tidigare. Jag har naturligtvis helt klart för mig att situationen är annorlunda i dag. Vi har väl alla under årens lopp hyst förhoppningen att den internationella varvskonjunkturen skall förbättras och att man i andra länder skall vidta motsvarande åtgärder som vi i Sverige har gjort för att dra ner kapaciteten, men det har vi inte fått uppleva. Att utifrån denna förändrade världsbild hävda att man behöver ändra sin principiella syn på hur nedläggningar och neddragningar skall ske tycker jag ändå är att dra för stora växlar. Formellt är det naturligtvis så som statsrådet säger, att det formella beslutet om varvsnedläggelse har fattats i Svenska Varvs styrelse och i Uddevallavarvets styrelse. I praktiken måste det väl ändå vara regeringen som bär ansvaret för detta. Det kan väl inte ha varit så att regeringen inte ens har varit informerad om vilket beslut man tänkte ta? Det finns ju representanter från industridepartementet i Svenska Varvs styrelse, och naturligtvis har dessa kontakter funnits — det är jag helt övertygad om. Låt oss därför göra fullt klart att det i praktiken, om än inte formellt, är regeringen som har tagit ställning till att Uddevallavarvet skall läggas ner. Herr talman! Låt mig så säga några ord till Lennart Nilsson. Jag förstår att också han är ledsen för att jag påminner honom om vad han har sagt tidigare. Det är förstås inte alltid så roligt att bli påmind om svikna löften. Men Lennart Nilsson antydde dessutom att jag skulle ha farit med osanning i mina citat, och det vill jag skarpt tillbakavisa. Vidare säger Lennart Nilsson att den linje som centern företrädde i riksdagen vid det senaste varvsbeslutet, 1983, var ”hoprafsat strunt”. Jag tror nog att varvsarbetarna i Uddevalla inte upplever det på det viset. Vi hade utan tvivel inte haft den situation som vi i dag har i Bohuslän om Lennart Nilsson och hans partikamrater hade lyssnat på oss och följt vår linje den gången. Avslutningsvis vill jag upprepa en av mina kompletterande frågor till statsrådet Roine Carlsson. Jag frågade honom om storleksordningen på de medel som regeringen kan vara beredd att satsa för att räta upp situationen i Uddevalla. Är regeringen beredd att ta fram de 2 miljarder kronor som man tidigare har talat om att en varvsnedläggelse skulle komma att kosta?

Herr talman! Jag satt och lyssnade på debatten i radion. Först hade jag inte tänkt delta i den, men sedan tyckte jag att centerpartisten började bli litet väl fräck när han lovordade det förslag som centerpartiet hade presenterat våren 1983. Han sade att någon hade kallat det för ett hoprafsat strunt. Jag håller med den som gjorde det påståendet. Går man i dag runt och frågar varvsexperter, både i Sverige och utomlands, blir det helt klart att den uppfattning centern hade våren 1983 var just ett hoprafsat strunt. Vi moderater hade vid den tidpunkten det förslaget — och det står vi för — att Sverige skulle ha kvar bara ett storvarv. Det finns inte resurser att behålla fler. Det kunde ha blivit Kockums, eller det kunde ha blivit Uddevallavarvet som hade lagts ned. Jag tror mig dock, herr talman, utan att vara direkt lokalpatriotisk, ha rätt att säga att det inte är någon svårighet att hitta en samlad kår av både nationella och internationella experter som då var övertygade om och som i dag är än mer övertygade om att skall ett varv vara kvar i Sverige så är det Kockums. Vi kan bara beklaga att det f.n. och många år framåt ser mörkt ut på marknaden för de produkter som Uddevallavarvet i dag är specialiserat på. Kockums däremot har — i en mycket hård konkurrens — lyckats ta hem miljardorder. Det skulle vara fel att lägga ned det varvet. Hur skulle man kunna hitta en struktur för att i dag ge arbete till 4 000 anställda i Malmö? Jag tror att det är en ekvation som det är rätt svårt att få att gå ihop. Det som är beklagligt i detta fall — och här måste jag kritisera också socialdemokraterna — är att det nu tillämpas samma metodik som i fallet med Landskrona. I dag är det ingen större bedrift att hitta socialdemokrater som säger att Landskronavarvet skulle ha lagts ned ett år tidigare —t.o.m. Stig Malm hävdar det. Men på den tiden då det begav sig hörde vi ingenting sådant. Då stod socialdemokraterna, herr talman, i denna talarstol och mässade i bästa predikantstil om att de borgerliga medvetet ville driva ut svenska folket i arbetslöshetens kyla. Om socialdemokraterna hade haft det politiska modet att lägga ned Landskronavarvet ett år tidigare, hade Landskronas chanser att klara sig varit betydligt större än de i dag är. Samma sak gäller i fallet Uddevalla. Nu har man sumpat ett år. Situationen är i dag ännu värre än den var våren 1983. Det är mycket beklagligt det som nu har inträffat i Uddevalla, men jag tycker inte om att ledamöter som absolut icke har något som helst begrepp om varvsfrågor står i denna talarstol och yttrar sig om just varven.

Herr talman! Jag vill upprepa att det är litet trist att ge sig in i denna debatt, eftersom det egentligen inte tjänar någonting till. Andra får naturligtvis avgöra vem som är mest trovärdig inför framtiden — Elving Andersson och hans parti eller socialdemokratin. Centerpartiet och Elving Andersson kan hålla på och prata om tidigare år, när vi befann oss i en annan situation. Och eftersom Elving Andersson gör det måste jag till protokollet redovisa förslagen till medelstillskott till Svenska Varv. Regeringen föreslog i propositionen 2 155 000 000. Centern föreslog 1350 000 000. Det är verkligheten. Denna skillnad var det mellan centerns och regeringens politik, såsom den presenterades i propositionen. Både Elving Andersson och jag har som politiker uppgiften att försöka medverka till att finna lösningar på problem. Den verklighet som vi i Uddevalla i dag lever i är inte speciellt ljus. Som valda politiker måste Elving Andersson och jag — och alla andra krafter som förhoppningsvis finns — då ha till uppgift att försöka lösa problem. Det kommer också att vara socialdemokratins politik. De löften som regeringen har gett mig i de samtal som vi har haft är att man kommer att sätta in alla tänkbara åtgärder för att klara problemen. Det är det som det handlar om. Man kan, med den stil som Elving Andersson kör med, försöka lura människorna, så att påståendena till slut blir sanningar. Men det löser inte människornas problem i Uddevalla i dag. Det handlar om att vi som politiker har ett ansvar för att försöka finna lösningar. Jag är helt övertygad om att om Elving Andersson har några idéer och uppslag, tar både regeringen och socialdemokratin över huvud taget emot dem med utsträckta armar. Det gäller att sätta i gång och arbeta nu i en svår tid, Elving Andersson.

Herr talman! Jag skulle mycket gärna vilja fråga Elving Andersson vad han f.n. drar för slutsatser av situationen för varven, för de varv som bygger oljetankrar och bulkfartyg. 500 stora tankbåtar ligger oanvända, och internationell statistik och internationella informationer visar att antalet varv av den storleksordning som vi nu talar om är 50 för många. Informationen som vi nås av är entydig. Subventionerna ökar — inte i någon måttlig takt utan i en mycket hög takt. Alla varv har svårigheter och brottas med förluster. Det skulle vara intressant för mig, som till stor del i mitt arbete skall försöka bena upp dessa diskussioner, att få veta vad exempelvis Elving Andersson drar för slutsatser av denna information. Den nämnda tendensen har ytterligare förstärkts efter 1983. Visst kan man, som Elving Andersson säger, hävda att det är regeringen som har ansvaret. Jag har ansvaret för dessa frågor inför riksdagen, och jag tar mitt ansvar. Jag stiger inte undan på något sätt. Men när jag tar ansvaret måste jag vara medveten om vilken ställning man skall ta inför den information man får. Jag har tidigare redovisat för Elving Andersson vilken typ av information som jag får. Vad intar man då för ståndpunkt? Jag har å regeringens vägnar redovisat min ståndpunkt, och jag är mycket nyfiken på att få veta vad Elving Andersson kommer till för slutsats i samma fråga. När det gäller varvspropositionens redogörelse beträffande samhällskostnaderna vid en avveckling vill jag påminna om att en del av avvecklingskostnaderna redan är avklarade i och med varvsbeslutet i riksdagen. Därför måste man reducera dessa 2 miljarder kronor ganska mycket. Det är inte heller intressant vilken nivå man då hamnar på. Det centrala i hela denna fråga är vilka åtgärder som vidtas med anledning av det inträffade. Min statsrådskollega Thage Peterson har klart markerat att det inte är betydelsefullt med någon viss nivå i det fallet. Det handlar om ett helt batteri av åtgärder som nu bearbetas i departementet och som kommer att presenteras. Herr talman! Låt mig slutligen få tillägga några ord. De flesta människorna i Uddevalla förväntar sig f.n. inte en diskussion om vad som sades och vad som skrevs 1978 och 1979. Man frågar sig inte vem som är visast eller vem som har de bästa insikterna om hur man skall bedöma förutsättningarna. Nu är ett beslut fattat, och då ankommer det på oss politiker att försöka åstadkomma det bästa tänkbara alternativet med anledning av den uppkomna situationen i Uddevalla. Jag är fullt medveten om den sordin på stämningen i Uddevalla som är föranledd av detta beslut. Men jag känner mitt ansvar som politiker att försöka medverka till att skapa en bättre situation nere i Uddevalla så fort som möjligt, och därvid skall ingen möda sparas.
Herr talman! Det är positivt att Roine Carlsson nu bekräftar vad som har sagts tidigare, att det inte skall sparas någon som helst möda för att lösa dessa problem. Jag är övertygad om att det krävs mycket stora insatser, och det är bra att sådana kan komma till stånd. När det gäller storleken på de statliga penninginsatserna tolkar jag inte propositionen på det sätt som statsrådet redovisar, nämligen att man skulle räkna bort en stor summa pengar ur de 2 000 miljoner som nämns i propositionen, men detta vet naturligtvis statsrådet bättre än jag, eftersom det är han själv som har skrivit propositionen. Jag måste säga att det inte är lätt att utläsa ur propositionen att det förhåller sig så som statsrådet säger. Sedan håller jag med både Lennart Nilsson och Roine Carlsson, när de säger att det i dagsläget inte gagnar särskilt mycket att se tillbaka och diskutera vem som sagt vad vid olika tillfällen. Det löser inte de akuta problemen eller de problem som vi kommer att möta framöver i denna region. Jag tyckte ändå, herr talman, att det fanns anledning att i dag redovisa något av bakgrunden, som kan vara intressant i sammanhanget. Det kan väl inte vara något fel att göra det. När vi redovisat bakgrunden måste vi naturligtvis rikta blicken framåt och se vilka åtgärder som kan vidtas. Roine Carlsson riktade sig till mig och frågade vilka slutsatser jag drar när det gäller varvskonjunkturen. Det är ju inte på det viset att de olika bedömare som finns är eniga om den internationella skeppsbyggarkonjunkturen. Det finns olika skolor som beskriver olika framtidsutvecklingar. Jag är dessutom inte ensam om att tycka att det beslut som nu är fattat är förhastat. Samma uppfattning hade de fackliga representanterna i Svenska Varvs styrelse och Uddevallavarvets VD Ingvar Trogen. Låt mig sedan avslutningsvis vända mig till Sten Andersson i Malmö. Han påstod bl.a. att jag inte har något som helst begrepp om varvsfrågor. Det får i och för sig stå för Sten Andersson — han får ha vilken uppfattning han vill om det. Jag vill påminna om att den linje som vi hade från centerns sida 1983 inte grundade sig på någon bypolitisk aspekt, utan vi var helt överens i centerns riksdagsgrupp. Vi vägde in olika faktorer: produktionsmässiga faktorer, ekonomiska faktorer och regionalpolitiska faktorer. Jag tror att vi måste vara överens om att de regionalpolitiska faktorerna måste få väga tungt vid sådana här bedömningar. Jag har full förståelse för att det absolut inte är någon lätt uppgift att omstrukturera Kockumsvarvet för annan verksamhet, men Sten Andersson måste väl ändå hålla med om att arbetsmarknaden i Malmöregionen inte på något vis är jämförbar med den som vi i dag har i mellersta och norra Bohuslän. Det vi talar om nu gäller långt över hälften av alla industrisysselsatta i regionen. Sten Andersson i Malmö uppfattade nog inte vad jag sade för en stund sedan, eftersom han var på väg hit från sitt tjänsterum. Jag har inte sagt att vii dag skall satsa på en omstrukturering av Kockums för att kunna bibehålla Uddevallavarvet. Den linjen följde vi våren 1983. Men i dag finns inte den valmöjligheten på grund av bl.a. nuvarande orderläge. Den frågan är således inte aktuell i dagens diskussion. Jag ville bara redovisa att situationen skulle ha varit en helt annan, om vi hade fått gehör för de idéer som vi hade för ett och ett halvt år sedan.

Herr talman! Man plockar inga poäng på att försöka vara alltför efterklok. Det ger ännu färre poäng att, i synnerhet i nuvarande situation, försöka spela ut den ena varvsorten mot den andra. Det har varit en olycka för svensk varvsindustri att så i mycket stor utsträckning har skett. I någon mån förklarar det dock den utveckling som stegvis skett inom branschen. I fråga om varvsbesluten och framförhållningen när det gäller varvens utveckling tror jag att ett avgörande fel under den svenska aktiva varvspolitikens epok från början av 1970-talet och fram till nu har varit att man sett mycket kortsiktigt på dessa saker. Det har rört sig om perspektiv omfattande bara två tre år. Jag tror att man i modern industripolitik måste ha en helt annan framförhållning. Man måste planera för utvecklingen längre fram i tiden. Naturligtvis är det inte min mening att framstå som någon besserwisser. Det är dock uppenbart att den optimism beträffande möjligheterna att bevara en betydligt större del av den svenska varvskapaciteten än man kanske tyckte sig ha anledning att hoppas på i mitten av 1970-talet i dag absolut inte på något sätt är realistisk — så är det nu bara i vår kapitalistiska värld. Det kan finnas anledning för oss som tillhör det parti som jag representerar att göra följande lilla notis. Man skall fortsättningsvis akta sig för att hamna i en situation av det här slaget, där man snabbt tvingas improvisera, där man tvingas att snabbt gå in med provisoriska åtgärder — åtgärder som mer eller mindre är att beteckna som nödåtgärder. Vidare skall man akta sig för att nästan desperat ge sig ut för att leta efter nya sysselsättningsmöjligheter. I stället skall de ansvariga, industridepartementet och industriverket, försöka ha en bättre framförhållning, som ansluter sig till de problem som kan förutses. Det gäller då inte bara problem på det här området utan även andra problem som kan förutses, t.ex. när det gäller Bergslagsindustrin, den metallurgiska industrin, i viss mån skogsindustrin och vissa andra branscher. Det handlar alltså om områden där problem i en eller annan form kan förutses. Det kan ju vara rätt stora regioner som drabbas. Man måste nog inte bara inrikta sig på de situationer som kan uppstå i samband med nedläggningar på den ena eller den andra orten utan också göra en mera programmatisk ansats. Man måste försöka — säkerligen i viss utsträckning i samhällets regi — bygga upp nationella industrier av nytt slag. Man måste sikta framåt i tiden. Vidare måste man försöka upprätta någon sorts lokaliseringsplan. Det gäller ju att kunna möta de situationer som olika regioner otvivelaktigt kommer att hamna i. En icke ointressant företeelse är faktiskt att man nu har ett samhälleligt redskap i sin hand när det gäller att bygga under den typen av industriell nydaning. Jag avser då de nya löntagarfonderna. Det är särdeles viktigt att slå vakt om dem från den synpunkten. Jag vet inte om jag är optimistisk när jag säger att jag hoppas att centerpartiet med dess regionalpolitiska inriktning borde ha all anledning att slå vakt om dessa fonder. De kan vara till stor hjälp i det framtida arbetet.

Herr talman! Det sägs här att man inom centergruppen var enig i den här frågan våren 1983. Det är möjligt. Men protester förekom nog. När det gäller det beslut som skulle innebära en nedläggning av Kockums varv var det icke många centerpartister som vågade torgföra sina åsikter här nere i Skåne. Man smög runt knutarna, och jag begriper fuller väl varför. Jag skulle vilja fråga Elving Andersson: Vilket annat varv i Sverige skulle ha fått order på dessa två stora båtar i miljardklassen som Kockums nu har fått? Inget annat varv i Sverige skulle ha fått det. I Uddevalla kan man inte bygga dessa båtar — det är bara att konstatera detta . Det är tur för svensk varvsnäring att centerns förslag till varvspolitik inte vann riksdagens bifall våren 1983. Om så hade varit fallet, hade vi inte haft några storvarv kvar i Sverige. Till sist vill jag hedra statsrådet Carlsson. Han sade att man inte skall bry sig om vad som hade sagts eller inte sagts 1978, 1979 och 1983. Jag tycker att det kan vara en vettig synpunkt. Jag hoppas bara, och ber, att den skall smitta av sig på andra inom hans parti framöver.

Herr talman! Jag är känd för att vara en mycket bättre lyssnare än talare, och jag ansträngde mig mycket för att lyssna till Elving Anderssons analys av situationen. Han hänvisade till några som hade meddelat sin uppfattning, som ligger mycket nära vad styrelsen har kommit till. Jag var emellertid mest intresserad av att få höra Elving Anderssons analys, men den har jag fortfarande inte fått. Jag tycker att vi skall ge Elving Andersson litet tid att fundera på detta ytterligare. Följande slutsats har jag kommit fram till då det gäller Elving Andersson: Han frågar om framtiden för att få tillfälle att tala om det förflutna. Jag ser därför fram mot en fråga från Elving Andersson om det förflutna, så att vi kan få diskutera framtiden. Jag tycker att Jörn Svensson tog upp mycket viktiga frågor. Han sade att vi inte skall spela ut ort mot ort. Regeringen har inte gjort det och kommer inte heller att ställa ort mot ort. Det har gjorts en produktionsuppdelning mellan de båda varven, och den gäller till dess att styrelsen har fattat ett annat beslut. Naturligtvis skall man inom de olika näringsgrenarna och branscherna göra en långsiktig bedömning. Det är ett mål som det är värt att försöka uppnå. Men varv, varvsnäring och varvspolitik skiljer sig mycket från övrig verksamhet. Det handlar om ett område där OECD-länderna har bestämt sig för en viss subventioneringsnivå. De länder som inte tillhör OECD kan hålla sig med vilken nivå som helst — det är en nationell fråga, där de inte behöver ta hänsyn till OECD-reglerna. Långsiktiga bedömningar för enskilda företag i en sådan miljö är det lättare att tala om än att göra.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö tackar högre makter för att centern inte hade något inflytande över 1983 års varvsbeslut. Jag är övertygad om att alla de tusentals människor i Uddevalla som i dag står inför en mycket bekymmersam framtid inte delar den uppfattningen. Inte heller för Kockums torde framtidsutsikterna vara så ljusa. I och med det beslut som nu är fattat, blir det definitivt inte mer pengar till svensk varvsnäring över huvud taget i och med utgången av 1985, om jag tolkat det hela rätt. Jag är rädd för att inte ens Kockumsvarvet i en sådan situation kan klara sig. Jag hoppas att jag har fel, men visionerna är som sagt dystra på detta område. Statsrådet beklagar återigen att jag har redovisat en del av bakgrunden till situationen. Som jag sagt tidigare förstår jag att man inte gärna vill prata om det som har varit, eftersom det kan vara besvärande. Jag lovar statsrådet Roine Carlsson att vi kommer att vara med om att konstruktivt försöka lösa de problem som nu finns och diskutera framtidsfrågorna. Låt mig bara som ett exempel peka på att vi från centerns sida i Bohuslän — det var jag och min kollega Kjell A. Mattsson — redan för ett år sedan under den allmänna motionstiden motionerade om att man skulle inlemma Uddevallaregionen temporärt i stödområdet, för att på det viset underlätta en diversifiering av arbetsmarknaden. Vi har funderat i framtidsinriktade banor och kommit med konkreta förslag flera gånger tidigare — det här var bara ett exempel. Men vi fick inte gehör för våra synpunkter. Nu kommer kanske, om jag förstått det hela rätt, detta med stödområdet att genomföras. Men det hade utan tvekan varit bättre om vi haft en framförhållning och kunnat jobba i förebyggande syfte för att diversifiera näringslivsstrukturen i regionen. Då hade vi inte behövt arbeta så att säga under yxan, som vi måste göra nu när beslutet om nedläggning av varvet redan är fattat.
Herr talman! Låt mig slutligen bara konstatera att Elving Anderssons senaste inlägg präglades av allvar och kontakt med verkligheten när det gäller denna fråga. Det finns då förutsättningar för att det här i kammaren och i andra sammanhang skall kunna föras en diskussion som leder till beslut, så att man klarar av den svåra situationen i Uddevalla. Min utgångspunkt är att det i fortsättningen kommer att finnas en bred politisk enighet i denna fråga.

Herr talman! I de frågor som riksdagen nu skall ta ställning till med anledning av regeringens proposition om artificiella inseminationer bryter sig olika meningar i spörsmål av juridisk, medicinsk, social och — inte minst — etisk natur. I propositionen, som bygger på ett omfattande utredningsoch remissarbete, har gjorts avvägningar mellan olika synpunkter och intressen. En fast utgångspunkt för dessa avvägningar har varit att barnets bästa måste tillgodoses. Jag menar att denna utgångspunkt är självklar och att de olika lösningar som förordas i propositionen därmed i allt väsentligt är givna. Man kan till en början ställa sig frågan varför man över huvud taget bör lagstifta om artificiell insemination — Sverige blir med den föreslagna lagen först i Norden och Europa om sådan lagstiftning. Det finns två skäl, båda i och för sig avgörande, för lagstiftning. För det första: Avsaknaden av regler leder till att barn som har kommit till genom insemination riskerar att rättsligt stå utan far. Detta kan vi inte acceptera. För det andra: Den snabba vetenskapliga utvecklingen gör att lagstiftaren rimligtvis måste redovisa sin syn. Inseminationsverksamheten är bara det första steget i en utveckling som innebär att liv framkallas på konstlad väg. Redan i början av nästa år väntas inseminationsutredningen lämna sitt andra delbetänkande som behandlar provrörsbefruktning och annan mer avancerad konstlad befruktning. Och genom gen-etikkommitténs arbete har vi fått kunskaper om hur avancerad och snabb utvecklingen är på genetikens område. Ofrivillig barnlöshet kan otvivelaktigt vara en stor sorg att bära — ofta en tragedi — för dem som drabbas. Det är uppenbart att de artificiella inseminationerna fyller en funktion för de par som inte kan få barn på naturlig väg. I Sverige har sedan lång tid tillbaka artificiella inseminationer använts för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. Till en början var inseminationsverksamheten av blygsam omfattning, men sedan 1960-talet har den ökat successivt. Man räknar med att det numera föds minst 230 barn årligen som har kommit till genom givarinsemination, dvs. med sperma från någon annan man än kvinnans make eller sambo. Mot denna bakgrund skulle det vara i vart fall orealistiskt att nu förbjuda verksamheten. Samhället bör emellertid inte genom inseminationer medverka till att ett barn kommer till världen utan att barnets bästa så långt möjligt tillgodoses. Verksamheten bör därför få fortsätta, men bara under förutsättning att det blivande barnets intresse tas till vara på bästa sätt. I propositionen föreslås dels bestämmelser om det rättsliga faderskapet för barn som har kommit till genom insemination, dels viss lagreglering av verksamheten som sådan. När det gäller faderskapsfrågan innebär lagförslaget att man täpper till den lucka som f.n. finns i lagen och som innebär att barn som har kommit till genom insemination riskerar att rättsligt stå faderlösa. Den man som har samtyckt till inseminationen, och som har varit beredd att ta på sig ansvaret som far, kommer i fortsättningen också juridiskt att anses som barnets far. Mycket talar för att när vi nu går fram med lagreglering av inseminationsverksamheten detta inledningsvis bör ske med försiktighet. I vart fall bör verksamheten f.n. begränsas till de fall som har medfört att metoden har börjat användas, nämligen då en man och en kvinna tillsammans inte kan få barn på naturlig väg. I propositionen föreslås därför att insemination i fortsättningen skall få utföras enbart på kvinnor som är gifta eller som bor tillsammans med en man under äktenskapsliknande förhållanden, och detta under förutsättning dels att inseminationen är medicinskt motiverad, dels att det kan antas att barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. En ytterligare förutsättning är givetvis att mannen tar på sig faderskapet för barnet. Att dessa förutsättningar föreligger skall prövas under överinseende av den ansvarige läkaren, och det på ett allmänt sjukhus med dess tillgång till psykologisk och annan expertis. En sådan ordning bör ge goda förutsättningar för den helhetsbedömning som måste göras. Herr talman! Vid givarinsemination skall kvinnans make eller sambo självklart fullt ut fungera som barnets far. Att detta skulle underlättas av att man för barnet förtiger den för barnet fundamentala kunskapen om hur det har kommit till är för mig mycket svårt att tro. Tvärtom löper man då risken att barnet ändå förstår eller får reda på det rätta förhållandet, och i så fall får barnet dessutom klart för sig att man har ljugit eller dolt denna fundamentala kunskap. Allt talar för att barnet i de allra flesta fall bör få veta sanningen om sin tillkomst — att den känsliga relation som byggs upp i den berörda familjen får vila på sanning och öppenhet och inte på lögn eller illusion. Men detta är inte en fråga som lagstiftaren skall lägga sig i med regler och paragrafer; det föreslås inte heller i propositionen att så skall ske. Man bör kunna utgå ifrån att de flesta barn inte kommer att ha något intresse av att forska efter vem givaren är. Ett barns upplevelse av sin identitet bygger ju på så många andra faktorer än just detta. Men i fall där vetskapen om vem den biologiske fadern är är viktig för barnet vore det oklokt, och dessutom grymt, om samhället, sedan det tagit ansvar för inseminationsverksamheten, skulle utestänga barnet från den information som barnet vet att samhället har tillgång till. En förutsättning bör dock givetvis vara att barnet nått tillräcklig mognad för att självt ta del av denna information. I förhållande till barnets föräldrar och andra personer bör däremot uppgifterna om givaren fortfarande vara sekretesskyddade. Jag är övertygad om att den föreslagna ordningen inte skall skapa oöverkomliga hinder eller problem för inseminationsverksamheten. Enligt regeringens förslag blir det den ansvarige gynekologens sak att välja lämplig givare. Regeringen har inte ansett det nödvändigt att meddela några närmare föreskrifter i denna del. Den praxis som gäller fn. förefaller väl avvägd. Den innebär bl.a. att de blivande föräldrarna inte kan kräva att få en givare med alldeles speciella egenskaper. Ingen givare får heller genom insemination ge upphov till mer än ett begränsat antal barn, normalt högst fyra-sex barn. Det får ankomma på socialstyrelsen att följa utvecklingen och att meddela de allmänna råd som kan behövas. Jag har redan antytt ett skäl för att koncentrera givarinseminationerna till några av de allmänna sjukhusen. Med en sådan begränsning underlättas också möjligheterna för samhället att utöva tillsyn över verksamheten och att följa utvecklingen. En koncentration till vissa allmänna sjukhus bör också underlätta angelägen forskning i framtiden. Detta lagförslag har arbetats fram efter kontakter med de övriga nordiska länderna. Någon lagstiftning motsvarande den svenska är inte aktuell just nu i dessa länder. I Danmark anser man att den lagstiftning som redan finns där är tillräcklig. Den omständigheten att det i Sverige har funnits ett omedelbart lagstiftningsbehov är dock inte något hinder för ett fortsatt nordiskt samarbete i frågan; därom har jag förvissat mig vid överläggningar med de nordiska kollegerna. Det finns tvärtom intresse i de andra nordiska länderna att kunna följa den svenska utvecklingen.

Herr talman! Jag skall börja med att göra en kommentar till justitieministerns anförande. Han sade bl.a. att inget barn bör få komma till världen utan att man ser till barnets bästa. Jag vill understryka inför kammarens ledamöter att jag tror att alla ansvarskännande människor känner på det viset och delar den uppfattningen. Däremot har man olika meningar om vad som är till gagn och vad som är bäst för barnet. Det ärende som vi nu går att behandla har varit föremål för en intensiv debatt alltsedan inseminationsutredningen i september förra året redovisade sitt betänkande Barn genom insemination. Meningarna har varit och är delade. Framför allt gäller det förslaget om att barn, som tillkommit genom givarinsemination, skall ha rätt att få veta detta och även få veta vem som varit givare. Tidigare har det varit förutsatt att givarens anonymitet skulle vara skyddad. Meningarna är delade också här i riksdagen, och intresset har varit stort bland kammarens ledamöter för att under behandlingens gång i lagutskottet få reda på ställningstagandena. Propositionen föranledde väckandet av 12 motioner från samtliga partier här i riksdagen. Av motionerna framgår att det i denna fråga inte finns några partilinjer. Detta framgår också av lagutskottets betänkande, liksom av det yttrande som utskottet inhämtat från socialutskottet, vilket ingår som bilaga i betänkandet. I lagutskottets betänkande finns det inte mindre än 23 reservationer; vissa av dessa är dock följdreservationer. Herr talman! Jag skalli korthet försöka redovisa huvudlinjerna i betänkandet, eftersom det kan vara ganska svårt att få en klar bild av det. Majoriteten, bestående av utskottets socialdemokrater, två centerpartister och i vissa delar även vpk:s representant, ansluter sig i stort sett till propositionens förslag. Skälen därtill kommer andra att redovisa. 1. En moderat ansluter sig i reservation nr 1 till de två motioner — en moderatmotion och en centerpartimotion — i vilka det föreslås att givarinsemination skall förbjudas. 2. Den andra huvudlinjen — bakom den står jag själv och ytterligare två moderater — följer upp moderatmotionen nr 26 i vilken hävdas att insemination är en medicinsk behandling och att den ej bör lagregleras. Samma reservanter samt en centerledamot reserverar sig mot slopandet av skyddet för givarens anonymitet. Det finns en särskild reservation — nr 14 — om detta, och i denna följs yrkandena upp från ett flertal motioner. 3. Det finns en tredje ståndpunkt. Vpk:s ledamot i utskottet anser bl.a. att givarinsemination skall kunna medges även ensamstående kvinnor och att sperma från en och samma givare får användas för högst fyra fall av insemination där denna leder till att ett barn föds. Vpk anser också att givaren bör underrättas om födseln. Herr talman! Jag är medveten om att jag redovisat dessa tre linjer ytterligt knapphändigt, kanske alltför knapphändigt, men jag utgår ifrån att reservan terna och andra talare kommer att vidareutveckla sina synpunkter. Jag avser inte att polemisera mot någon. Jag har all respekt för att det här finns olika meningar. Jag tänker bara helt kort redovisa några motiv för bl.a. mitt eget ställningstagande. Hittills synes inseminationsverksamheten inte ha vållat några större problem annat än när det gäller tvister angående frågan om makes eller samboendes medgivande verkligen lämnats. På den punkten anser jag — och det framgår av reservation 2 — att det inte räcker med ett muntligt medgivande utan att medgivandet skall lämnas skriftligt och att detta skall införas i 1 kap. 6 § föräldrabalken. Det har sagts i den allmänna debatten, att det inte är någon mänsklig rättighet att få barn, och att barnlöshet kan avhjälpas genom adoption. Det sägs också i en motion att det inte kan anses som någon ”allmän mänsklig rättighet att få tillgång till givarinsemination”. Jag känner mig faktiskt litet fftämmande för dessa tankegångar och även inkompetent att avgöra vad ett par som absolut önskar få ett barn upplever som mänsklig rättighet. Men jag vet att många önskar lösa tidigare barnlöshet genom insemination. Jag vet det bl.a. genom de många brev som jag fått från oroliga äkta makar, vilka upplever det framlagda lagförslaget som ett hot. En brevskrivare — eller rättare sagt två, eftersom det rör sig om äkta makar — skriver bl.a.: ”Rösta inte bort våra chanser till ett meningsfullt liv med egna barn.”. I ett annat brev heter det bl.a.: ”Ge oss rätten att få bilda familj. Hjälp oss i stället för att döma oss till barnlöshet.” Ja, detta kan räcka som citat. Vad är då dessa makar rädda för i det föreliggande lagförslaget? Jo, det är i alla brev en rädsla för att lagförslaget om slopandet av spermagivarens anonymitetsskydd skall komma att innebära att verksamheten med givarinsemination helt skall upphöra. Jag skall villigt erkänna att anledningen till att jag ställt mig bakom reservation nr 14 till lagutskottets betänkande är att jag helt och fullt delar dessa oroliga brevskrivares uppfattning att ett slopande av anonymitetsskyddet i stort sett vore detsamma som ett förbud mot givarinsemination. Jag kan faktiskt inte heller acceptera att barnet skall ha rätt att få veta sitt ursprung. Detta skulle i framtiden kunna orsaka problem i familjer, där problem måhända tidigare inte funnits. Jag har all respekt för barnets rätt, men föräldrarnas rätt och barnets rätt sammanfaller när det gäller att bevara lugn, harmoni och trygghet inom familjen. Vad gagnar det ett förut harmoniskt barn att få veta att den som barnet tidigare trott vara dess biologiske far inte är det? ”utskottet vill inte utesluta att den nu förespråkade lagstiftningen rörande insemination kan, såsom motionärerna hävdar, leda till att verksamheten ——- till en början avtar.” Ja, det är nog ett riktigt konstaterande. I varje fall kommer verksamheten under medicinskt betryggande former att avta. Risken är stor för att det skall uppstå en illegal verksamhet, eller att kvinnor söker sig utomlands; ett förfarande som i många fall skulle kunna hjälpa dem som har ekonomiska förutsättningar därtill. Vi skulle kunna få en situation, som påminner om den som vi hade före den nuvarande abortlagstiftningen. Fast då var problemen de rakt motsatta. Jag vill för kammarens ledamöter — framför allt för alla dem som vill bevara skyddet av spermagivarnas anonymitet — påpeka att de kan rösta med reservation 14, oavsett uppfattning i andra frågor. Det är en reservation som jag tror bäst gagnar både barnets och föräldrarnas intressen. Om inseminationslagen antas, så anser jag — vilket framkommer i reservation 9 — att verksamheten inte får begränsas till allmänna sjukhus. Många gynekologer i privat verksamhet har stor erfarenhet och bör därför efter tillstånd från socialstyrelsen medges rätt att bedriva verksamhet med givarinsemination. Herr talman! Sedan jag anmälde mig till ett anförande på 15 minuter har många talare tillkommit. Jag kan väl i stort sett räkna ut vad som kommer att sägas — jag har ju tagit del av motionerna — och har därför kortat av mitt inlägg. Men jag vill ändå understryka — även om det också kommer att framföras av andra — att problemen med nya möjligheter att häva barnlöshet skapar förhållanden som noga måste följas upp. Vi måste undvika missbruk av ökad medicinsk kunskap och nya tekniker. Det är nödvändigt — och detta framhålls i motion nr 26 liksom i reservation 22 — att regeringen noga följer utvecklingen på detta område. Detta gäller också inom den familjerättsliga och inom den arvsrättsliga lagstiftningen. Det är — jag vill också gärna ha det sagt — skönt att i en fråga som denna inte behöva vara annat än politiker och inte partipolitiker. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 i lagutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I lagutskottets betänkande och i bakomliggande proposition finns förslag dels om en ny bestämmelse i föräldrabalken som skall reglera faderskapet till barn som har tillkommit genom insemination, dels förslag till ny lag som skall reglera inseminationsverksamheten som sådan. Detta är frågor som har engagerat många människor och där meningarna har varit och är delade. Detta visade sig inte minst i de många remissyttranden som kom in över själva utredningen som propositionen bygger på. Med anledning av propositionen väcktes sedan 12 motioner i riksdagen och under utskottsbehandlingen 23 reservationer. När det gäller artificiella inseminationer handlar det om svåra frågor och svåra ställningstaganden. Det har under arbetets gång känts som att pröva sig själv i frågor av mycket djup innebörd. Ingen väg och ingen lösning var — åtminstone inte för mig — från början helt självklar. Så småningom kommer man ändå fram till ett ställningstagande. Det är nödvändigt; beslut skall fattas, först i utskott och sedan i riksdagen. Vad gäller den första delen i lagförslaget, den om bestämmelse i föräldrabalken som skall reglera faderskapet till barn som har tillkommit genom insemination, så ansluter jag mig till den. Det är viktigt att ge inseminationsbarnen en så säker familjerättslig ställning som möjligt. Som det är i dag är rättsskyddet bristfälligt — framför allt för barn som har kommit till genom givarinsemination — och detta måste rättas till. Det sker genom den nu föreslagna ändringen i föräldrabalken. När det sedan gäller de delar av förslaget till lag om insemination, som inte krävs för att uppnå målsättningen med ändringen i föräldrabalken, bör de — som jag ser det — avslås. Detta har vi tagit upp i vår motion nr 19 med Bertil Fiskesjö som första namn. Verksamhet med givarinsemination bedrivs i dag vid ett tiotal kvinnokliniker och av ett litet antal privatpraktiserande gynekologer. Verksamheten handläggs enligt de regler som allmänt gäller enligt läkarinstruktionen och de författningar i övrigt som reglerar hälsooch sjukvård, t.ex. bestämmelserna om sekretess i sekretesslagen. Några olägenheter när det gäller de former den nuvarande verksamheten bedrivs under har inte framkommit. Inte heller har det framställts något krav på lagreglering från dem som är direkt berörda. Jag kan därför inte finna att den reglering av verksamheten med givarinsemination som föreslås i 3 § behövs. Jag yrkar därför avslag på förslaget om särskilda regler om givarinsemination och bifall till reservation nr 7. Under förutsättning av bifall till denna yrkar jag också bifall till reservation nr 8. Jag går vidare till förslaget om ändring i sekretesslagen i den del som avser att öppna möjlighet att utlämna spermagivarens identitet. Jag anser att också den — det gäller då 4 och 5 §§ — bör avslås. De barnlösa par som väljer givarinsemination som en lösning på sitt barnlöshetsproblem har säkerligen noga tänkt igenom sin situation och vägt olika alternativ mot varandra. Barnet som föds är således planerat. Med all säkerhet är det också både efterlängtat och välkommet. Mänskligt att döma bör det ha de bästa förutsättningar att växa upp under goda förhållanden. Enligt förslaget i propositionen skall nu detta barn — när det uppnått tillräcklig mognad — ha rätt att få uppgift om spermagivaren. Enligt departementschefen ”är det föräldrarnas sak, när det är möjligt och lämpligt, att berätta för barnet hur det kommit till”. Uppgifterna skall finnas i den journal sjukhuset åläggs att föra och bevara, och socialnämnden är skyldig att biträda barnet med att skaffa fram uppgiften. Det är, som jag ser det, angeläget att fundera över vad en bestämmelse som denna —den finns i4 §— kan komma att få för effekter för berörda parter. I vår motion, som jag tidigare hänvisat till, har vi redovisat varför vi finner det angeläget att bevara anonymiteten för spermagivaren. Även om de viktigaste argumenten finns angivna i reservation nr 14 vill jag något redogöra för tankegångarna bakom reservationen och ställningstagandet i denna. Vi menar att föräldrasituationen kan påverkas negativt av att föräldrarna vet att en för dem helt okänd person, spermagivaren, kan komma in i deras liv. Det kan innebära att den rättslige faderns engagemang för barnet inte blir lika helhjärtat som det eljest skulle ha blivit. Vidare kan det ifrågasättas om det är bra för barnet att kanske någon gång i tonåren få veta att den som barnet under barndomsoch ungdomsåren reservationslöst uppfattat som sin far inte är den biologiske fadern. I 17-18-årsåldern tår man helt plötsligt en ny far! Risken är stor att sådan kunskap leder till störningar i familjen och i familjegemenskapen. Spermagivarens situation måste också beaktas. Förslaget i propositionen innebär att givaren tiotals år eftet spermadonationen kan sökas upp av för honom helt okända ungdomar som han inte har några som helst känslomässiga relationer till. Då kanske även spermagivaren har egen familj. Hur skulle hans familj uppfatta en sådan situation? Jag menar således att röjandet av den biologiske faderns identitet — eller bara vissheten om att denna kan röjas —- kan medföra en konfliktsituation som inte är till gagn för någon av de inblandade parterna. Att inte garantera spermadonatorer anonymitet kan också innebära att verksamheten med givarinseminationer upphör vid sjukhusen i brist på donatorer. Barnlösa makars önskan att skaffa sig barn kommer dock, troligen är det så, att fortfara att vara lika stark. Det kan få till följd att verksamheten fortsätter, men i andra former än dem vi har i dag. I dag är verksamheten väl kontrollerad och tydligen också uppskattad av alla inblandade parter. Dessutom kan den journalföring och den arkivering av journalerna som lagförslaget förutsätter innebära en risk för att information läcker ut och når andra än vad som är avsett. Även om antalet personer som formellt skall ha tillgång till journalerna är begränsat, blir det ett betydande antal människor som får insyn. Journalerna skall ju förvaras i minst 70 år! Som en sammanfattning av vad jag här framfört skulle jag vilja säga följande: Jag är långt ifrån säker på att den föreslagna lagstiftningen — som det heter — ”så långt möjligt tar till vara barnets intressen”. Bestämmelsen kan i stället leda till oro och splittring. Dessutom finns det en risk för psykosociala störningar i familjerna i fråga. Precis som vi säger i vår reservation borde det bäst gagna barnets intressen om den relation stöds som byggts upp mellan barnet och dess sociala föräldrar — föräldrar som vill att barnen i alla avseenden skall betraktas som deras egna. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall också till reservation nr 14 och, under förutsättning att denna bifalles, även till reservationerna nr 15, 17, 20 och 21 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är otillfredsställande att den här frågan och även andra frågor inom den medicinska vetenskapen fått utvecklas under lång tid utan demokratisk kontroll och etiska ställningstaganden. Det är bra att inseminationsverksamheten nu skall regleras i lag. Men jag vill säga att bara för att de juridiska frågorna runt denna verksamhet löses, är därmed inte de etiska frågorna runt verksamheten lösta — långt därifrån! I vänsterpartiet kommunisterna intar vi principiellt sett en mycket restriktiv hållning när det gäller olika metoder att manipulera människans biologiska liv. Inom vpk är vi också ytterst tveksamma till en legalisering av verksamheten med givarinsemination. När vi nu ändå står i begrepp att legalisera den, får det inte ses som ett slutgiltigt accepterande av givarinse mination därför att det finns för många obesvarade frågor och olösta problem i detta sammanhang. Hur länge dröjer det innan en varelse kan utvecklas ända fram till livsduglighet utanför mammans kropp? Har den människan några föräldrar? Kommer forskarlaboratorier att kunna förse oss med föräldralösa människor — skapade av nedfrusna ägg och frusen sperma — som ingen gör anspråk på? Kan vi i så fall tillåta detta? Om utvecklingen får fortsätta på samma sätt som den hittills fått, kanske det som jag här skisserat inte alls blir science fiction utan en högst påtaglig verklighet. Kan sedan forskningen få fram en teknik för att dela celler i flera livsdugliga kopior och kombinera den tekniken med metoder så att liv kan fullt utvecklas utanför mammans kropp, då är denna science fiction en mardrömsverklighet. I dag är inseminationer och provrörsbefruktningar behandlingsmetoder vid barnlöshet. Man experimenterar med nedfrysning av befruktade ägg och med överföring av ägg från en kvinna till en annan. I Australien håller man på att försöka framställa en konstgjord livmoder. Moderskapet kan för första gången i världshistorien manipuleras på många olika sätt. Hittills har ingen kunnat betvivla att den kvinna som föder fram ett barn verkligen är dess mor. Men vem är mor när ett befruktat ägg överförs från någon kvinnas livmoder till någon annans? I USA har redan barn fötts som på embryostadiet flyttats från sin biologiska mor till en fostermor. Man har också implanterat provrörsbefruktade ägg från en kvinna i en annans livmoder. ”Vi har fått praktiskt taget allting från veterinärmedicinen”, säger professor Hamberger, som sysslat med provrörsbefruktning. ”Man väljer ut en särskilt duktig mjölkkossa och hormonbehandlar henne så att hon producerar mängder med ägg. Sedan insemineras hon med spermier från en prima tjur, och resultatet blir att ett tiotal ägg befruktas. Men eftersom kon inte kan föda så många kalvar sköljer man ut äggen och placerar dem i andra kor.” Det är exakt samma metod som amerikanska läkare nu med framgång prövat på kvinnor. Frystekniken bidrar till att göra befruktningsteknologins perspektiv hissnande. I Australien har man redan lyckats implantera ett nedfryst och sedan upptinat mänskligt embryo i moderns livmoder, där det sedan utvecklats normalt. Vem äger ett embryo? Frågan är aktuell i Australien, sedan föräldrarna till ett nedfryst embryo dött i en flygolycka. Ett franskt rättsfall har visat på en annan typ av problem i samband med frystekniken. Det gällde en änka som begärde att få bli inseminerad med sin avlidna mans nedfrusna sperma. Juristerna rös, eftersom de arvsrättsliga följderna inte är klarlagda när en man blir far åratal efter sin död. Allt detta är fullständigt absurt. Frystekniken kan upphäva tiden och generationsordningen. Hittills är det bara på Malmö lasarett som man experimenterar med nedfrysning av befruktade ägg. Det har ännu inte blivit något barn genom verksamheten. I USA föds årligen över 10 000 barn genom insemination. Där finns en stor grå marknad. Man kan få djupfryst sperma från hyperintelligenta donatorer på postorder. Det finns en spermabank i Escondido som heter Nobel Sperm Bank. Dess grundare hoppas att mellan 100 och 200 barn inom en snar framtid kommer att födas genom hans ”sociala” experiment. Han använder sperma från tre nobelpristagare. Han säger: ”Vi vill skapa en superras, men det är paren som själva bestämmer om de vill dra fördel av vår service. Hittills har endast vita donatorer använts men vi söker även färgade olympiska guldmedaljvinnare som är villiga att ställa upp.” Vad för slags människosyn har dessa människor? Vilket slags samhälle får vi om de får bestämma? I Västtyskland har det också rapporterats om privat verksamhet, och det har uttryckts farhågor för en kommersialisering och en styrning enligt genetiska kvalitetskriterier. En västtysk firma erbjuder givarinseminationer i en skogrik trakt med ozonmättad luft. Inseminationen görs till klassisk musik i rum helt inredda i rosa, lovar en broschyr. En verksamhet med sådana här experiment är oförenlig med respekt för mänskligt liv och måste stoppas. Nu sker inte detta i Sverige, men det har ju hänt förr att vi har importerat idéer och företeelser bl.a. från USA. Jag skulle vilja höra regeringens synpunkter på eller kommentarer till det jag nu har berättat, och jag vore glad om jag fick dem från justitieministern. Är det en rättighet att få barn? Kan det gå till hur som helst? Är barnlöshet en sjukdom? Är det något vi måste ha läkarhjälp för att bota? Skall vi bara acceptera barn som bär på våra egna gener, våra egna arvsanlag? Är inte alla barn vår gemensamma angelägenhet? Det finns miljontals barn i en överbefolkad värld som ropar efter föräldrar. Måste inte inseminationsverksamheten ändå betraktas som en sofistikerad lyxverksamhet i en överbefolkad värld? Förr var barnlöshet något man fick försona sig med. I dag åker man i väg till närmaste sjukhus. Men barnlöshet är inte bara ett medicinskt problem, som någon här i talarstolen sade tidigare, utan det är också en moralisk och kulturell fråga. Och den nya, tidiga fosterdiagnostiken ställer problemen ytterligare på sin spets; man tycker sig inte bara ha rätt till barn utan också till perfekta barn. Många gånger ligger barnlöshetsproblemet kvar efter en insemination som en olöst och levande konflikt mellan föräldrarna. Inseminationen ger makarna bara en skenbar lösning på deras svårigheter, och erfarenheten visar att metoden alltför lätt leder till oönskade konflikter på sikt. Behovet att känna till sitt biologiska ursprung tror jag är något mycket djupt rotat hos människan. Barnet måste ha rätt att få veta sanningen om sitt ursprung. Detta är också en central princip i all svensk familjerätt. Någon anonymitet för spermagivaren är därför inte möjlig. Man kan inte bygga en lagstiftning på principen att föräldrar har rätt att ljuga för barn om så väsentliga ting. Barnets rätt måste prioriteras och öppenhet och ärlighet prägla relationerna. Att anonymiteten för spermagivaren hävs kan givetvis medföra att verksamheten i praktiken starkt begränsas. Detta är enligt vpk:s mening snarare en fördel än en nackdel. Om det känns omöjligt att tala med sitt inseminationsbarn om hur det har kommit till, tyder det på att skam och andra obearbetade känslor fortfarande tynger föräldrarna. Förmodligen skulle de sociala fäderna till inseminationsbarn vara de som tjänar mest på en öppenhet. De skulle slippa bli generade när man påpekar likheter eller olikheter mellan dem och barnen. De skulle inte behöva dölja det rätta förhållandet för någon och slippa rädslan för att bli avslöjade. En familjehemlighet med de dimensioner som en insemination rymmer kan bli rena psykologiska dynamitladdningar mellan familjemedlemmarna i svåra, utsatta situationer. Signaturen Katarina — själv mamma till ett inseminerat barn — skrev i Dagens Nyheter för ett tag sedan apropå hemlighållande av hur ett barn har kommit till. Hon relaterar till ett annat par, som också beslutat sig för att deras dotter inte skall få veta att hon har kommit till genom insemination. Katarina frågar: Är det för barnets skull som det här paret, i likhet med mig själv och många andra, vill hålla inseminationen hemlig, eller är det för sin egen skull man vill hemlighålla barnets ursprung? Katarina har alltså hemlighållit sin insemination. Men i dag, flera år senare, säger hon att hon ser helt annorlunda på problemet. ”Jag är övertygad om att när man beslutar sig för att hemlighålla det faktum att ens barn avlats genom givarinsemination, då spelar man ett mycket högt spel där man riskerar att ödelägga både sitt barns och sitt eget liv.” Hon förespråkar stor öppenhet i den här frågan. Hon säger vidare: ”För det första är det aningslöst att räkna med att hemligheten aldrig kan avslöjas. Det är detsamma som att tro att man själv, ens partner eller relationen aldrig förändras. Och tänk om barnet börjar fråga om sin tillkomst — det gör ju barn ibland, som bekant — då måste man väl säga som det är. Eller? Alternativet vore att ljuga barnet rakt i ansiktet och så småningom riskera att snärja in sig alltmer i mindre eller större lögner.” Hon fortsätter i sin artikel: ”Vad man gjort är att man har tagit en genväg förbi sin barnlöshetskris. Man har fått en möjlighet att låtsas inför världen och inför sig själv att ingenting har hänt. Mannen har inte tillåtits möta den bistra sanningen att han är infertil, se den i ögonen och sörja den, för att till sist — och helst med sin hustrus hjälp — få uppleva att han ändå duger som man och make.” Denna kvinnas erfarenhet har jag tyckt att alla i riksdagen skall få kännedom om. Barn skall ha rätt att få veta sitt ursprung. Barns bästa måste gå före både donatorers och föräldrars önskan att hemlighålla en uppgift där öppenheten är livsviktig. Det är många problem förknippade med inseminationer. Därför är det viktigt att hela denna verksamhet fortlöpande utvärderas. Utvärderingen bör inriktas på att man skall följa de sociala och psykologiska effekter som kan uppstå genom verksamheten. Socialnämnderna bör ansvara för denna uppföljning, så att de skall kunna hjälpa och stödja inseminationsbarnen och deras familjer. Andra metoder för att styra livets tillkomst måste förbjudas. Vpk menar att regeringen mycket snart måste komma med förslag i syfte att förbjuda andra mer etiskt stötande former av biologisk manipulation, t.ex. invitrofertilisering — alltså provrörsbefrukning, genmanipulation på arvsmassan, utnyttjandet av surrogatmödrar m.m. Dessa företeelser är morgondagens nya klipp inom den medicinska vetenskapsvärlden. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 10, 11, 13, 16 och 23 i betänkandet. Allra sist vill jag säga att denna fråga, tillsammans med andra etiskmedicinska frågor där själva livet kan manipuleras, egentligen handlar om vilket slags samhälle det är vi vill ha och skall ha.

Herr talman! Motiven för att över huvud taget stifta civilrättsliga lagar har från början varit och är fortfarande främst att vi skall hjälpa till att lösa de konflikter som kan uppstå mellan olika intressen och olika individer i samhället. Vi förutser att olika människor kan ha helt skilda motiv för sitt handlande. Ofta kan vi förstå den enes motiv såväl som den andres, men vi inser också att några kan ha en svagare ställning än andra. Just därför måste lagstiftaren stå på den svagares sida och vara beredd att skydda henne eller honom med hjälp av lagstiftning. När nu de flesta av oss är eniga om att vi behöver en lagstiftning om artificiella inseminationer, tror jag att allas vår utgångspunkt har varit den: nämligen att skydda barn så att de inte på grund av en ofullkomlig lagstiftning riskerar att plötsligt stå utan någon som kan kallas deras far. Det är visserligen så att den gamla typen av kärnfamilj med mamma, pappa, barn inte alls är så vanlig längre som förr. Det finns hundratusentals enföräldersfamiljer i dag. Men den omständigheten att vi fått nya familjetyper är inte skäl att beröva barn rätten till både en far och en mor. Ingen har heller ifrågasatt att det, framför allt för barnets skull, är viktigt att faderskapet fastställs t.ex. när ensamstående kvinnor på vanlig väg föder barn. Och vi har en skilsmässolagstiftning som numera gör det möjligt för föräldrarna att ha gemensam vårdnad om barnen. Därför är det bra att reglerna i föräldrabalken nu ändras så att de skyddar även barn som tillkommit genom insemination. Vi i folkpartiet tycker att det är riktigt att den sociale fadern när han en gång samtyckt till givarinsemination sedan inte skall kunna föra talan om att han inte är barnets far och att det inte heller skall vara möjligt att föra faderskapstalan mot donatorn. Från folkpartiets sida instämmer vi också i propositionens bedömning att det är viktigt att verksamheten anförtros läkare med erfarenhet av barnlöshetsutredningar och att garantier skapas för att den bedrivs under etiskt godtagbara former. Därav drar vi emellertid inte slutsatsen att enbart de allmänna sjukhusen bör få bedriva inseminationsverksamhet. Om de villkor som bör gälla för journalförvaring uppfylls bör även privatpraktiserande gynekologer ha möjlighet att genomföra insemination. Vi tror att en privatpraktiserande gynekolog ofta har sådan kontakt med och kännedom om sina patienter att det är lättare för den gynekologen att ta ställning till lämpligheten av insemination än för den läkaren i allmän sjukvård som enligt propositionens förslag skall få patienten på behandling efter remiss. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 9 i betänkandet. Herr talman! Den fråga som mer än allt annat dominerat debatten om givarinsemination är frågan om donatorns anonymitet och det födda barnets rätt att få veta sitt ursprung. I varje parti finns delade meningar, och den jag har omfattas inte av alla i folkpartiets riksdagsgrupp men av en mycket klar majoritet. Vår inställning i denna fråga grundar sig på de önskemål och rättigheter som de tre parterna — donatorn, de sociala föräldrarna och barnet — kan ha. Här uppstår nämligen en intressekonflikt. Donatorns önskan om att vara anonym — som kanske ofta beror på okunnighet om gällande regler när det gäller faderskapstalan — kommer i motsatsställning till barnets eventuella framtida önskan att få veta vem den biologiske fadern är. Föräldrarna å sin sida kan av psykologiska skäl ha ett intresse av att donatorn förblir anonym — han har ju inte haft någon kontakt med eller något ansvar för barnet. För lagstiftaren gäller då att i denna konflikt avgöra vems intresse samhället främst har anledning att skydda — barnets, de sociala föräldrarnas eller den biologiske faderns. När det gäller donatorn har den uppfattningen framförts att anonymiteten är en förutsättning för att få spermagivare. Det finns såvitt jag förstår ingen möjlighet att med bestämdhet uttala sig om den saken. Men mycket talar för att det, om barnet ges rätt att få veta sitt ursprung, kan bli en minskning av antalet donatorer. Den enskilde donatorn kan ju, om han ogillar villkoren som gäller, upphöra med spermagivandet. Han har nämligen sitt eget fria val. Men, herr talman, det har inte barnet. De par som önskar bli föräldrar genom givarinsemination får själva fatta beslut i frågan, om och i så fall när de skall berätta för barnet hur det har kommit till. Det är föräldrarnas eget ansvar; de har här också ett eget val. Utredningen ansåg att föräldrarna bör inta en öppen och ärlig attityd gentemot barnet och så tidigt som det är möjligt och lämpligt berätta för barnet att insemination har skett. Det är en klok inställning, liksom det är riktigt att denna fråga inte lämpar sig för lagstiftning. Frågan om barnet skall få veta, om insemination skett avgörs alltså av föräldrarna. Jag vill dock med bestämdhet hävda att det torde vara utomordentligt sällsynt att man inom en familj i längden skulle kunna dölja en sådan uppgift. Det finns inget skäl för riksdagen att ställa sig bakom eller uppmuntra till någonting sådant. Det finns många lögner i världen som vi inte kan komma åt, men lagstiftaren skall inte uppmuntra smussel och osanningar, allra minst gentemot barn. Om barnet då informeras om hur det förhåller sig vore det enligt vår uppfattning fel att genom anonymitetsskydd för spermagivaren göra det omöjligt för barnet att få veta vem den biologiske fadern är, om barnet vill veta det. Det är, tycker vi en viktig princip att ingen skall ha rätt att avsiktligt undanhålla ett barn denna kunskap. Jag kan inte säga om denna kunskapi det enskilda fallet är till vad vi brukar kalla ”barnets bästa” eller ligger i ”barnets intresse”. Vi kan inte utesluta att det i enskilda fall kan visa sig att det inte har varit till ”barnets bästa” att få veta att insemination skett och vem donatorn är. Men ändå vore det principiellt felaktigt att medvetet förvägra barnet en framtida rätt att efterforska sitt ursprung. Det är den frågan vi skall ta ställning till. Vi skall väga de tre parternas intressen mot varandra. Då blir, enligt vårt sätt att se, en viktig utgångspunkt att donatorn och föräldrarna frivilligt och efter moget övervägande har medverkat till inseminationen och att de när det skedde har känt till de regler som gäller. Barnet däremot är i en helt annan situation. Vi vet inte om barnet i en framtid blir intresserat av att få reda på vem som är den biologiske fadern. Men samhällets skyldighet måste vara att garantera barnet möjligheten att få svar på en fråga, som, om den ställs vid mogen ålder, måste vara av vitalt intresse för frågeställaren. Därtill kommer att så länge vi i all annan lagstiftning hyllar principen att barn bör ha rätt att känna till sina biologiska föräldrar bör den principen gälla alla barn, oavsett hur de har avlats. Den slutsats vi har kommit fram till av detta resonemang är att barnet och endast barnet skall ha rätt att få tillgång till uppgifter om vem som varit donator. Vi tillstyrker därför propositionsförslaget och utskottsmajoritetens förslag i den här frågan. Det kan, i varje fall till en början, leda till att antalet spermadonatorer minskar, men vi är beredda att acceptera det. Jag vill slutligen i fråga om anonymitetsskyddet anmäla att vi motionärer också själva ställt oss frågan om barnets rätt att vara anonymt i förhållande till donatorn. Man kan, herr talman, inte utesluta att den man som i unga år varit spermagivare, senare i livet börjar undra hur det gick. Skulle han själv bli barnlös är det t.o.m. ganska sannolikt att han gör det. Men vi har också i den frågan funnit att initiativet måste ligga hos barnet ensamt. Det skall inte heller behöva riskera att hamna i den konfliktsituation som möjligen kunde uppstå ifall donatorn kunde ge sig till känna. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag utom i fråga om reservation 9.

Herr talman! Enligt min mening är den avgörande frågan, om insemination bör tillåtas eller inte. Jag ställer inte då frågan isolerad mot bakgrund av lagförslaget utan sätter in den i ett större, vidare och djupare sammanhang. Jag tror nämligen att det är omöjligt att inte låta sin syn — medvetet eller ej — färgas av vad som händer eller kan komma att hända inom hela detta livsområde. Hur kan med andra ord framtiden komma att se ut med hänsyn till redan nu föreliggande möjligheter att manipulera tillvaron? Våra arvsanlag är lagrade i gener, och generna består av en substans kallad för DNA. Generna ingår i sin tur i större enheter kallade för kromosomer. Genen är den informationsbärande enheten i kromosomer och arvsmassa. Ordet DNA, som jag använde nyss, för lätt tanken — åtminstone för lekmannen -— till hybrid-DNA-teknik, som gör det möjligt att överföra informationsbärande gener från en organism till en annan. Det är detta mera kvalificerade manipulerande med livet som framkallat sådan särskild oro hos så många människor. Som stöd för detta mitt påstående vill jag gärna hänvisa till Europarådets parlamentariska församling, som i januari 1982 behandlade frågor om genteknik. Församlingen antog vid tillfället en rekommendation, som finns återgiven i gen-etikkommitténs häromdagen avlämnade betänkande SOU 1984:88, till vilken jag återkommer. Innan jag går vidare i min framställning är det angeläget att göra åtskillnad mellan det fallet att insemination sker med sperma från kvinnans äkta man och det fallet att sperman tillhandahålls av en annan man. I det först nämnda fallet — makeinsemination — är det fråga om att avhjälpa ofrivillig barnlöshet i äktenskapet med gynekologiska åtgärder. Inga ytterligare personer är berörda än de båda makarna. Det saknas all anledning att motsätta sig en sådan ordning. Tvärtom är det glädjande att läkarvetenskapen gjort det möjligt att förverkliga makars önskan att få barn tillsammans. Ingen remissinstans har heller gjort någon annan bedömning. Detta slag av insemination behöver för att få fortsätta inga som helst lagliga påbud eller föreskrifter. Bestämmelserna i föräldrabalken är helt tillräckliga för att säkra börden för det barn som kan komma till världen på detta sätt. Den biologiske fadern är ju densamme som mannen i äktenskapet, och han skall därför enligt 1 kap. 1 § samma balk anses som barnets fader. Särskilda regler behövs inte heller i den situationen att mannen och kvinnan lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och mannen erkänner faderskapet. Det saknar juridisk betydelse på vilket sätt som sperman överförs från mannen. Helt annat blir läget då en tredje person blir inblandad, en utomstående man som tillhandahåller sperma — givarinsemination. Rättsligt sätt behövs då en bestämmelse i föräldrabalken, som gör den äkta mannen till juridisk fader. Och så långt vållar bestämmelsen i sig inga betänkligheter. Men bestämmelsen avses skola täcka även sambo-fallet. Bor kvinnan tillsammans med en man under äktenskapsliknande förhållande, skall denne man ge sitt samtycke för att bli betraktad och behandlad som barnets rättslige fader. I portalkapitlet till föräldrabalken intas i enlighet härmed regler om olika grad av samlevnad. För mig är den naturliga samlevnadsformen äktenskapet. En ändring i denna grundsyn hör naturligen hemma i en ny giftermålsbalk men inte här. Jag hade från början avsett att närmare belysa de juridiska frågor som den nya samtyckesregeln i 1 kap. 6 § föräldrabalken ger upphov till, en regel som i relationen mellan den juridiske fadern och det genom givarinsemination tillkomna barnet t.o.m. avses skola utgöra rättsgrunden för arv och för förbud att ingå äktenskap samt i förekommande fall för tillämpning av stadgandet om incest, blodskam, i brottsbalken. Detta skulle å andra sidan lätt skymma blicken för vad själva sakfrågan gäller. Utformningen av samtyckesbestämmelsen har ej heller den minsta betydelse för min ståndpunkt i inseminationsfrågan. Jag lämnar därför de juridiska frågorna åt sitt öde. Dagens proposition handlar om införande av sperma i en kvinna på konstlad väg, såsom saken uttrycks i inseminationslagens första paragraf. Men befruktning kan nu ske även i provrör, befruktning in vitro. Genom befruktningen skapas något som kallas embryo. Hur länge får embryot växa i provröret? Kan det utvecklas där så att det blir möjligt att använda i experimentellt syfte, t.ex. för att prova nya mediciner? Och är det orimligt att tänka sig att embryot kan utvecklas till foster i provröret? I den kända engelska Warnockrapporten från i somras anges för övrigt den längsta tid som ett embryo får förvaras i provrör till 14 dagar. Embryot behöver inte återföras till den naturliga moderns livmoder utan kan inplanteras i en annan kvinnas livmoder, surrogatmoder. Den första kvinnan är då äggdonator och den senare får rollen av ett slags kläckningsmaskin. Vem är här att betrakta som barnets mor? Men det finns ännu mer förfinade och raffinerade metoder att manipulera med livet. Det finns något som heter mosaikindivider. Man har lyckats att sammanfoga embryon från möss, som kommit från varsin mus, till en cellboll som placerats i en tredje muslivmoder. Där utvecklades en unge som alltså ägde fyra föräldrar plus en surrogatmoder. Det är också möjligt att göra artmosaiker, t.ex. får-get och får-ko. Kloning är ett annat medicinskt begrepp, som är beteckningen för identiska kopior av biologisk material. Genom denna metod kan det bli möjligt såväl att framställa ett oändligt antal biologiskt identiska individer somt.o.m. att skapa en ny ras genom att kombinera genetiska fragment med olika ursprung. Denna skräckfyllda framtidsvision är inte sprungen ur min fantasi, utan den har jag hämtat från Europarådets rekommendation, som jag omnämnde inledningsvis. Tanken kan vandra vidare till Aldous Huxleys bok från 1932, ”Du sköna nya värld”, som beskriver Bokanovskys process för kläckning och fostran. Processen sades äga den fördelen framför äldre metoder att den kunde framställa, inte tre identiskt lika tvillingar som tidigare utan dussintals, tjogtals på en gång. Någon frågade vari fördelen bestod. Den ansvarige svarade: ”Processen är ett av våra viktigaste hjälpmedel till ernående av samhällsstabilitet. Standardiserade män och kvinnor i likformiga kullar. Om vi kunde bokanovskifiera i obegränsad grad, skulle hela problemet vara löst.” Redan det nu helt möjliga är emellertid fullt tillräckligt för att inge oro. Det framgår av vad jag sade nyss. Till detta kan läggas att givarinsemination mycket väl kan utnyttjas i rasförädlande syfte. I USA lär det t.ex. vara möjligt att köpa nobelpristagarsperma. Inga Lantz berörde bl.a. denna företeelse i sitt anförande. Sperman kan vidare vara djupfryst och kan importeras från särskilda spermabanker utomlands, där den kan ha förvarats under kortare eller längre tid. Detta förhållande finner jag — i likhet med många andra — särskilt motbjudande. Reservationen 16 vill under alla omständigheter ha förbud mot sådan import. Härmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation. Herr talman! Min utblick över den medicinska teknikens möjligheter har haft till syfte att sätta in det framlagda förslaget om insemination i ett större sammanhang. Ingenting blir då självklart längre. Hur skall vi människor ställa oss till det manipulerande med livet som pågår? Det går inte att komma förbi denna allt annat helt överskuggande fråga. Europarådets parlamentariska församling har känt oro för sin del och har tillsatt en kommitté som skall studera de frågor som aktualiseras i den av församlingen antagna rekommendationen. Ett spörsmål som tilldrog sig uppmärksamhet gällde rätten att ärva ett genetiskt mönster som inte hade förändrats på konstlad väg. Det är dock inte enbart medicinsk teknik som bör ingå i en helhetsbedömning. I fallet med givarinsemination är det åtminstone fyra personer inblandade, vilkas intressen inte behöver sammanfalla. Detta ger i sin tur upphov till problem av medicinsk, juridisk, psykologisk, social och etisk natur. En självklar förutsättning måste till en början vara, att det blivande barnets behov och intresse tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Som inseminationsutredningen själv påpekat vet man i dag mycket litet om hur ett inseminationsbarns förhållanden på sikt utvecklas och vilka svårigheter och problem som kan uppkomma för det under uppväxttiden. Forskningen på detta område har enligt utredningens egen uppfattning varit ytterst bristfällig. Bristen på forskning är att bedöma desto allvarligare som socialstyrelsen åberopat detta förhållande i sitt remissvar till stöd för sin uppfattning att man bör dröja med att genomföra lagförslaget. Bristen på vetenskapligt underlag gäller enligt styrelsen inte minst de psykologiska och psykiatriska, framför allt de barnpsykiatriska, aspekterna på inseminationsverksamheten. Även juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet gör samma bedömning. Fakultetsnämnden hade därför egentligen helst sett — så står det att läsa på s. 30 i remissammanställningen — att man införde förbud mot verksamheten med givarinsemination, i varje fall till dess de efterfrågade forskningsresultaten föreligger. Ett exempel på behovet av fördjupad forskning avser frågan huruvida det genom insemination alstrade barnet bör ha rätt att få kännedom om att det tillkommit på så sätt och att få uppgift om den biologiske faderns identitet. Tidigare talare har uppehållit sig vid denna fråga liksom vid frågan om konsekvenserna för övriga inblandade personer av att upplysning ges om spermagivaren. Hur påverkas föräldrarnas situation, om de vet att en för dem okänd person, spermagivaren, kommer in i deras liv, när barnet uppnått viss ålder? Och hur blir situationen för spermagivaren och dennes familj? Till frågan om anonymitet eller ej är avslutningsvis att foga den upplysningen att det inom Europarådet år 1978 framlagts en rekommendation om anonymitet i alla led, som dock inte blivit antagen. Häremot förtjänar å andra sidan att ställas ett uttalande av vår riksdag från år 1906 som gällde barn födda utom äktenskap. Riksdagen uttalade: Redan den omständigheten, att ett barn av okänd moder är utestängt från möjligheten att erhålla kännedom om sin härkomst, innebär för barnet förlusten av en naturlig och betydelsefull förmån. — Dagens proposition är ett uttryck för samma värdering. Vad är sanning? En ytterligare fråga som kräver svar är, om givarinsemination är förenlig med de etiska normer som vilar på västerländsk kristen grund. I äktenskapet blir makarna en unik enhet. Ett uttryck härför är barnet. Vid givarinsemina tion tränger sig en tredje part emellan och bryter enheten. Följderna av denna asymmetri i äktenskapet utgör en uppgift för forskningen att klarlägga. Finns det risk för att kvinnan blir mera bunden till barnet än till sin man? Hur påverkas mannens situation? Hur hållbar är jämförelsen med adoption? Alla de frågor som jag ställt i mitt anförande — till vilka jag skulle kunna foga ännu fler — har slutligen lett mig till den uppfattningen att det behövs en genomtänkt etik för detta manipulerande med livet som i ett större perspektiv gäller ingenting mindre än villkoren för mänsklighetens fortbestånd. Det är dags att göra halt ett tag, så att själen hinner ikapp. Det behövs tid för eftertanke och besinning. Jag ber att också få hänvisa till de starka önskemålen om forskning som särskilt socialstyrelsen gett uttryck för. I avvaktan på ett sådant ställningstagande bör givarinsemination inte få förekomma med samhällets stöd. Denna verksamhet bör förbjudas t. v. Jag vill alltså att riksdagen skall bifalla motion 21 av Björn Körlof m.fl. och motion 25 av Anna Wohlin-Andersson och Ivar Franzén. Herr talman! Jag vet att det finns många som innerst inne i sitt samvete tycker som jag — min egen ståndpunkt har mognat fram efter en längre tid av inre oro — men som hittills valt den linjen att förespråka röjande av donators namn i förhoppningen att man den vägen skall kunna kväva verksamheten. De riksdagskolleger som hyser en sådan inställning borde hellre i första hand stödja reservation 1, till vilken jag ber, herr talman, att härmed få yrka bifall.